Herr talman! Jag ska inte börja med några oförskämdheter men låt mig säga: Är man oförskämd kan man faktiskt få tillbaka men jag ska avstå från det just nu. När det gäller finansieringen på 57 miljarder har vi tagit fram en planering fram till år 2015 men statsbudgeten läggs på bara tre år framåt. Återstående 57 miljarder ska finansieras i de statsbudgetar som kommer år 2005 osv. Det borde Per-Richard Molén väl känna till. Moderaternas förslag var ju inte alls finansierat; det var uppbyggt på precis samma sätt. Hur skulle vi annars göra detta? När det gäller frågan om tjälsäkring lägger vi för åren 2002, 2003 och 2004 ytterligare 2,16 miljarder. Vi lägger också framöver 17 miljarder - 1,4 miljarder och ytterligare 1,2 miljarder till drift och underhåll för Vägverket. Det innebär alltså att de kommer att få 2,6 miljarder mer i drift och underhåll. Därtill kommer koncentrationen på tjälsäkring. Det är då förvånande att man från moderat håll säger att här görs ingenting. Det är faktiskt lite skamligt. Därtill vill jag säga att vi inte hörde någonting om järnvägen. Det är förvånande att Per-Richard Molén, som tydligen bor där uppe, är så emot Botniabanan.
Herr talman! Om näringsminister Björn Rosengren hade lyssnat på mitt anförande skulle han ha hört att Botniabanan nämndes.

Jag kan därför inte annat än säga att den signal som kan gå ut efter den här debatten är att allt det som människorna ute i landet vill ha - nämligen bra kommunikationer, bra vägar och bra järnvägar - icke kommer att realiseras förrän någon gång efter år 2005. I minst tre år framöver ska vi dras med detta vägelände, och det har vi socialdemokratin att tacka för. Björn Rosengren, mot bakgrund av alla de blommor och vackra beskrivningar som kom i inledningen - tydligen fanns ändå en sjukdomsinsikt fanns, och har sedan länge funnits - måste jag säga följande: Inte förrän nu - i går sade Björn Rosengren det - är det dags. Varför är det dags just nu? Jo, därför att det kommer ett val. Sedan efter valet är risken uppenbarligen stor att Socialdemokraterna, precis som förra gången, sviker väljarna och bantar ned de årligen angivna anslagen för vägar och järnvägar.
Herr talman! Det är så att vi nu lägger ytterligare 2002, 2003 och 2004. När det gäller år 2002 kan vi faktiskt redovisa att vi gör det före valet. I dag har vi i form av medel för att dra i gång projekt ungefär 14 miljarder för åren 2002, 2003 och 2004. Vi lägger ytterligare 12 miljarder - 2 miljarder dras bort för att gå till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. Det är alltså 24 miljarder kronor som Vägverket och Banverket får för att hantera och dra i gång olika projekt. Det är inte dåligt! Jag är övertygad om att Per-Richard Molén kommer att märka detta och möjligen t.o.m. bli irriterad över att det står vägjobb och stoppar trafiken. Detta kommer, som sagt, att märkas, och det kommer att tydligt märkas före valet.
Herr talman! Ska man uppfatta det så att det som Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö säger inte är något som Björn Rosengren över huvud taget vill förlita sig på? Vem har rätt - Björn Rosengren eller Ingemar Skogö, som ändå är tillsatt för att sköta landets vägar? Jag tror inte att man på Vägverket är dummare än att man kan räkna ut och se vad som ligger bakom alla dessa miljarder som Björn Rosengren försöker föra fram i den här debatten. Det är bakom de här beskrivningarna som verkligheten finns, och den är en helt annan än den som Björn Rosengren försöker ta fram. Det är synd om människorna, sade Strindberg. Jag håller med Strindberg. Det är synd att alla stockholmare, de människor som bor i Stockholmsregionen, med socialdemokratisk politik ska behöva fortsatt uppleva trafikkaos. Det är inte som Björn Rosengren inledde med att säga - att vi ska skynda till arbetet, skynda för att hämta barnen och skynda oss hem samt att tiden är viktig. När det gäller stockholmarna är Socialdemokraterna tydligen inte särskilt angelägna om att skapa de kommunikationsleder, järnvägar och vägar som gör det möjligt att leva ett lika drägligt och behagligt liv som ute på landsbygden eller i mindre samhällen.

Herr talman! Jag måste börja med att uttrycka min tillfredsställelse över det samarbete som har skett mellan regeringen och Vänsterpartiet. Vi har lyckats göra olyckskorparna besvikna. På de borgerliga ledarsidorna har det i flera år förutspåtts att här skulle det röd-gröna samarbetet krascha - vi skulle inte förmå överbrygga de meningsmotsättningar som finns oss emellan. Så är inte fallet! Den här infrastrukturpropositionen innehåller kraftfulla insatser för att leva upp till den målsättning som finns i propositionens titel. Det samarbetet bådar gott för framtiden. Vi tar ett gemensamt ansvar för infrastrukturen i Sverige. När det gäller huvudinriktningen, dvs. omställningen till ett hållbart transportsystem, måste jag notera att här måste man tydligen helt förlita sig på att vi tar ansvar för detta. Från det största borgerliga partiet ägnades inte en enda rad i anförandet åt att kommentera det som är huvudinriktningen i propositionen, alltså att skapa ett hållbart transportsystem. Detta är rätt så anmärkningsvärt. I den här propositionen finns förutsättningarna för den miljöomställning av transporterna som måste ske. En ram på 100 miljarder till järnvägsinvesteringar och en ram på 38 miljarder till underhåll av järnvägen ger förutsättningar för den omställning som måste ske. Det innebär att vi kan bygga bort flaskhalsar i järnvägsnätet, något som är väldigt uppenbart för människor som kommer från den region som jag representerar. Nere i Skåne kan ingen tidtabell förbättras utan att någon annan samtidigt försämras. Så trångt är det på spåren; detta därför att människor har hörsammat uppmaningen att inte använda bilen i onödan och att så långt som möjligt använda järnvägen för sina transporter. Därför behövs det mer kapacitet. Den här ramen för en järnvägssatsning rymmer också möjligheter för näringslivet - som i ökad utsträckning blivit intresserat av miljöfrågor - att ställa om en del av sina transporter. Vi försöker tillgodose de behov som uttryckts från de tunga basindustrierna i vårt land när det gäller att förbättra det kapillära bannätet, att ordna med stickspår och att ordna med de förändringar som behövs för att man i mindre utsträckning ska använda vägen för sina nödvändiga transporter. Här finns också möjligheter att förbättra för snabbtågstrafiken, vilket är nödvändigt om man ska kunna ta itu med de miljöproblem som flyget ger upphov till. För att man ska kunna göra det krävs det snabba kommunikationer, så att människor i stora delar av landet kan ta sig till och från Stockholm över dagen utan att behöva belasta miljön i onödan. Den här propositionen har ett nytt transportpolitiskt mål - det är jämställdhet. Och det är verkligen ett stort behov av det därför att transportsektorn är näst försvaret det mest mansdominerade politikområdet. Det är farbröder, mestadels bilkörande, som är motorjournalister, som sitter i trafikverkens styrelser och som finns bland alla aktörer på olika nivåer i det här systemet. Om man tittar på vilka som använder sig av systemet finner man att det i vissa fall är precis tvärtom. Man kan titta på kollektivtrafiken. Där dominerar kvinnor, och det finns ett stort inslag av ungdomar och äldre män. Andelen arbetsföra män av kollektivtrafikresenärerna är alldeles för låg. Det här jämställdhetsmålet innebär att man måste se helt andra förutsättningar för trafikpolitiken i framtiden om den ska reflektera hela svenska befolkningen och inte bara de bilkörande medelålders männen. Då måste man bygga ut andra transportslag. Man måste se till andra värderingar. Vad kan det då röra sig om för värderingar i trafiken där män och kvinnor skiljer sig åt? Jag ska nämna ett exempel, och det handlar om trafiksäkerhet. Om man läser i propositionen ser man att hastighetsöverskridanden och alkohol på väg är viktiga komponenter som förklarar det faktum att vi inte har klarat av att minska dödsolyckorna på väg utan att de tvärtom ökar i omfattning. Det här kan man angripa på olika sätt genom infrastrukturinvesteringar, men det mest effektiva sättet att angripa de här orsakerna till olyckor på vägarna är trafikövervakning. Om man intervjuar kvinnor finner man att de oftast upplever att det är ett skydd. Det är bra att det finns mer trafikpoliser på vägarna. Det hälsas välkommet. Men varje gång som vi från Vänsterpartiet har lyft upp den frågan kommer det som ett bud från posten ett antal arga manliga insändare. Motorjournalister och andra hör av sig och låter oss förstå att en ökad trafikövervakning på något sätt begränsar deras frihet eller framkomlighet. Det är en värdering som vi måste ta itu med om trafiksäkerhetsarbetet ska bli effektivt. Den praktiska tillämpningen när det gäller jämställdhetsmålet, som syns redan i denna proposition, är det öronmärkta anslaget för kollektivtrafik. Det är tänkt att man ska kunna subventionera införande av motorvagnar, och det handlar om andra nödvändiga investeringar som behövs för att kollektivtrafiken i regionerna ska fungera bättre. Det här är, som jag nämnde tidigare, framför allt kvinnornas transportmedel. Vi har ibland sett statistik som handlar om att nybilsförsäljningen i Sverige ökar, men bakom den statistiken ryms att antalet hushåll med två eller flera bilar ökar samtidigt som antalet hushåll utan bil också ökar. Där finns de med de lägsta inkomsterna. Där är en dominans av kvinnor. När det gäller ensamstående föräldrar saknar 45 % bil i hushållet. De är helt beroende av kollektivtrafiken för sin framkomlighet, och den här propositionen tar deras behov på allvar. Länstrafikanslaget eller anslaget för kollektivtrafik är också någonting som ska ses ur en regionalpolitisk synvinkel. Vi har varit med om att höja dieselskatten, vilket är alldeles nödvändigt av miljö och hälsoskäl, men det innebär också att länstrafikbolag har svårt att kompensera sig för det om de befinner sig i områden som är glest befolkade. Många länstrafikbolag brottas i dag med ekonomiska svårigheter och funderar på att minska trafiken eller höja taxan. Det här är en signal åt precis fel håll om man vill ha ett hållbart transportsystem. Det öronmärkta anslaget, som underlättar för deras investeringar, ska ge utrymme för att öka trafiken utan att höja taxorna. Det är det medvetna syftet bakom det här. Det är också ett sätt att avvärja den överhettning i storstadsområdena som är ett problem i dag, som har diskuterats i samband med den regionalpolitiska propositionen. Folk ska i större utsträckning kunna dra nytta av nya arbetstillfällen i storstadsområdena, bo kvar och pendla på ett bekvämt och bra sätt däremellan. Så minskar man trycket på storstäderna och de bostadssystem som finns där. När det gäller regionalpolitiken är det trevligt att Burträsk byalag är med i dag. Den här propositionen tar nämligen Burträsks problem på allvar. Det anslag som avsätts för underhåll, särskilt när det gäller tjälsäkring, vägkonstruktion och bärighet, är framför allt riktat mot och tänkt för det regionala vägnätet. Det gäller de människor i skogslänen som har svårt att klara sina nödvändiga transporter därför att det finns hål i vägarna. Det finns också en skadeförebyggande strategi i den här propositionen. När det gäller det här vägnätet finns det nämligen en underlig tendens till att det bara krävs mer pengar om man ska ta de här frågorna på allvar. Men jag skulle vilja göra en liknelse. Det är ungefär som om vi skulle se att sjukdomarna ökar i Sverige och att Socialstyrelsen då bara skulle koncentrera sig på att försöka öka kontot för läkemedel eller kontot för sjukhusbehandlingar utan att på något sätt ta itu med förebyggande åtgärder. Och så är ju inte fallet. Vi har en diskussion i dag om vad som vållar ohälsa, och det vill man ta itu med. Precis likadant måste man se på Sveriges vägnät. Vad är anledningen till att de här hålen uppkommer? Vad är anledningen till att en ny beläggning som Vägverket har gjort ganska snart går sönder? Vi har bett Vägverket att återkomma med förslag när det gäller detta. Jag skulle kunna ge några vinkar om vad en sådan här strategi skulle kunna innehålla. Det handlar t.ex. om att försöka få över fler tunga transporter från väg till järnväg och från väg till sjöfart. Det handlar om att utnyttja Sveriges långa kust och välutbyggda hamnar för tunga transporter, så att de i mindre utsträckning kör sönder vägarna. Det är att ta problemet med vägarna på allvar, att försöka hålla dem i ett gott skick, så att behoven när det gäller både glesbygdens befolkning och näringslivets transporter kan bli tillgodosedda. Det sista, herr talman, som jag vill ta upp i mitt anförande handlar om samhällsekonomiska aspekter på det här. I propositionen talas det tydligt om att vi måste försöka se till det ansvar som vi har för Sveriges ekonomi att vidta de mest effektiva åtgärderna och i mindre utsträckning lyssna till de lobbygrupper som hela tiden vill ha just sina projekt framförda. Vi talar om att man måste granska hur man löser transportpolitiska problem. Det är kanske inte alltid med en ny järnvägs eller vägsträckning som vi klarar det bäst. Det kanske finns andra mycket effektivare och billigare åtgärder för att nå de mål som vi är överens om. Det var det jag ville ha sagt. Jag hoppas att vi kan få en konstruktiv debatt om de mål som vi säger oss vara överens om. Tack för ordet!

Herr talman! En medelålders bilkörande man anmäler sig till talarlistan. I somras hade jag en omskakande upplevelse - i bokstavlig bemärkelse. Jag åkte nämligen motorcykel genom stora delar av Sverige. Det gick väl ganska bra från Blekinge till Örnsköldsvik, men inne i Norrlands inland fick jag en rejäl övning i slalomåkning mellan groparna. Varje gång en vägbula lyfte mig från marken eller fjädringen slog igenom i en grop gick mina tankar till en person: näringsminister Björn Rosengren. Exakt vad jag tänkte vill jag av förklarliga skäl inte avslöja här, men det finns riktigt usla vägar i Sverige, och trots denna proposition lär det dröja innan alla dessa vägar blir acceptabla igen. Nu är det långt ifrån av nöjesskäl som människor använder vägarna och järnvägen. De flesta är beroende av fungerande kommunikationer för sitt arbete, sitt boende, för skolresor, för sjukresor, för hemtjänst osv. Det behöver knappast understrykas att infrastrukturen är en viktig grund för ett välfärdssamhälle. Efter två års förhalande kommer äntligen infrastrukturpropositionen. Inte ens majoritet i riksdagen har regeringen skaffat sig. Karin Svensson Smith berömde sig av att den rödgröna koalitionen har klarat det här, men det har den inte. Miljöpartiet är ju inte med på vagnen längre. Stora löften ges om framtiden nu inför valåret. Det är nästan så att man kan se näringsministern peka på regnbågen i skyn och säga: Där borta, där regnbågen går ned, där finns tunnan med guld. För det guldet ska vi bygga vägar av både asfalt och järn. Hur ska vi kunna lita på dessa löften? När den borgerliga regeringen i början av 90-talet storsatsade på infrastrukturen krävde Socialdemokraterna ännu mer. Vi vet hur det har gått. Anslagen har dragits ned kraftigt, och i dag noterar vi kapitalförstöring när det gäller vägnätet. Det klingar därför lite falskt när Björn Rosengren skriver i sin senaste debattartikel: "Har vi råd att inte satsa på transportpolitiken?" Herr talman! Regeringen resonerar om ett hållbart transportsystem. Det vill vi alla ha. Men hur ska vi nå dit? Ska vi fortsätta att göra det dyrare för vanliga bilister, låta vägarna bli sämre och sämre och hoppas att alla går över till kollektivtrafik? Ska vi göra det svårare för lastbilarna och tro att allt gods går över till järnväg? Det verkar vara den vägen som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill vandra. Vi kan bara önska oss att Godstransportdelegationens tankar kommer att få genomslag i Regeringskansliet. I propositionen tas målen för luftkvalitet upp. Bilindustrin har kraftigt fått ned de hälsofarliga utsläppen, men koldioxiden är ett stort framtidsproblem. På sikt vill man se bränslen som vätgas som enda hållbara utveckling. Men många undrar i dag hur regeringen tänker sig framtida bränslebeskattning. Sverige har världens bästa dieselkvalitet - i stort sett svavelfri. Snart är dieseln lika dyr som bensinen, och den höga fordonsskatten på dieselbilar är svår att acceptera. Statliga myndigheter ligger i luven på varandra om hur farlig dieseln egentligen är. När kan man tanka etanol i alla län i landet? Varför är det fortfarande koldioxidskatt på etanolen? Man kan inte tala om vackra miljömål utan att ge människor besked om vilka tankar staten har för framtida bilanvändning. Förtroendet för regeringens trafikpolitik minskar för varje dag, särskilt när Vänsterpartiet och Miljöpartiet är med och styr. Människor är beredda att bidra till ett hållbart transportsystem, men de är inte beredda att sluta leva på landsbygden eller att pendla fyra timmar till jobbet i storstaden för att undvika att köra bil. Bilen är fortfarande nödvändig för väldigt många människor. Herr talman! Trafiksäkerheten måste öka. Det duger inte att slå sig för bröstet och säga att vi är bäst i världen när vi har en negativ trend av svårt skadade och dödade människor i trafiken. Mycket handlar om attityder, ansvar och respekt hos trafikanterna, men vägarnas tillstånd är inte oväsentligt. Låt mig då nämna den väg jag själv bor intill, nämligen E 22 genom Blekinge. Det är enligt Vägverket den sträcka där flest människor dödades under 90-talet. Kommer den att prioriteras nu? Det framgår inte av propositionen, men näringsministern har skrivit en artikel i går där han räknar upp ett antal viktiga vägar, däribland E 22 genom Blekinge. Hur ska detta tolkas? Betyder det över huvud taget någonting? Järnvägsunderhållet höjs mycket marginellt, medan investeringsnivån mer än fördubblas. Däremot nämns väldigt lite om sjöfarten. Det var t.o.m. så att Sjöfartstidningen undrade om regeringen har fått vattenskräck. Det går att läsa på tidningens hemsida i dag. Tillbaka till de stora järnvägsprojekten: Hallandsåsen säger vi ja till, Botniabanan likaså, men kostnadskontrollen måste styras upp. Alternativ finansiering kan prövas. Vi vill se en ny pendeltågstunnel i Stockholm. Men vi är mycket tveksamma till Citytunneln i Malmö. Det är ett regionalt projekt som blir dyrare varje gång man läser om det. Billigare alternativ borde tas fram! När vi är inne på storstadsfrågor vill jag nämna att vi kristdemokrater i flera år har motionerat om en lagändring om trängselavgifter. De skulle vara frivilliga för kommunerna, och pengarna skulle stanna kvar i regionen, var vår tanke. Men vi har fått nej, avslag, även av Vänsterpartiet. Vi är glada att ni har ändrat er nu och att frågan ska utredas. Herr talman! Jag går nu över till att tala om vägunderhållet. Det kommer förvisso att höjas på sikt, men med tanke på eftersläpningen har redan många miljarder gått till spillo. Nya vägar lär vi inte få se särskilt mycket av trots fagra löften av näringsministern. Det är en ytterst blygsam höjning från nuvarande plan vad gäller de nationella vägarna. Det blir ingen stor motorvägssatsning, som en del medier varit snabba att ropa ut. Vi saknar också visioner om vad vägpengarna ska användas till, exempelvis till att bygga färdigt den nordiska triangeln och bygga motorväg mellan våra svenska storstäder. Låt mig i det sammanhanget påminna ministern om E 4 vid Markaryd, som också Per-Richard Molén nämnde. Nästan ett decennium har planering av motorväg där pågått. Regeringen flyttade 1998 pengarna från projektet. Hundratals familjer lever i dag i ovisshet om ifall deras fastigheter ska lösas in av Vägverket och i så fall när och hur. Detta har hanterats mycket illa av regeringen och måste lösas snarast. Sedan måste jag fråga näringsministern: Hur kan ni sänka de regionala anslagen i propositionen? Det går stick i stäv med utvecklingen mot regionalt självstyre. Hur ska ni förklara detta för alla förtroendevalda runtom i landet som planerat och prioriterat regionala vägsatsningar? Herr talman! Hela finansieringen är oklar i propositionen. 45 miljarder utgör amortering och räntekostnader, och 58 miljarder saknas. Regeringen reserverar sig och uttrycker sig otydligt. Varför har regeringen övergivit alternativ finansiering med PPP, Näringsdepartementet har utrett PPP-frågor och kommit fram till att detta verkligen behöver prövas i det här landet. Riksdagens trafikutskott har ställt sig bakom tanken att titta seriöst på en sådan finansiering. Nu är detta helt borta. Hur förklarar ministern det? Det innebär ju att man delar risken med näringslivet, att projekten byggs snabbare och att pengarna används mer effektivt. Det här måste vara en eftergift till Vänsterpartiet, som vi ser det. Slutligen, herr talman, känns det mycket märkligt med den satsning i närtid som näringsministern talar om här i dag och i sin debattartikel. Vi får så konstiga svar här. I artikeln skriver ministern: "Vi har inte velat sitta och vänta till 2004." Likväl säger Vägverket, som tidigare påpekats: "Detta innebär att någon återhämtning av det eftersatta underhållet inte kan förväntas under denna period." Det gäller alltså de tre kommande åren. Jag vill sammanfatta med sju frågor till näringsministern: 1. När kommer vägunderhållet att vara återställt? 2. Vad betyder ministerns debattartikel för vägprioriteringarna? 3. Varför har regeringen övergett PPP finansieringen? 4. När kommer en plan för rättvis beskattning av bränslen? 5. Hur förklarar ministern sänkningen av den regionala planeringsramen? 6. Hur ska de 58 miljarderna komma fram? 7. Varför ska väljarna lita på Socialdemokraterna denna gång när det gäller infrastruktur?

Herr talman! Johnny Gylling undrar varför vi inte nämner något om sjöfart. Han har nog inte hunnit läsa hela propositionen, för vi skriver om sjöfart och att det inte är en tillräckligt utnyttjad potential. Vi skriver också att när de olika investeringsplanerna har kommit in från trafikverken ska det göras en trafikslagsövergripande utvärdering. Även om vi inte har alla förslag med i den här propositionen finns alltså sjöfarten och dess potential med. och frågar varför vi inte säger något om det. Men återigen har han nog inte hunnit läsa propositionen ordentligt. Jag ska inte klandra honom för det, för den kom ju i går. Men vi skriver väldigt mycket om mittvajrar och om att man ska använda de anslag som finns för effektiva trafiksäkerhetsinvesteringar på vägar. Det gäller E 22 såväl som andra vägar. Därmed inte sagt att det blir stora motorvägar överallt. Det kanske inte är det effektivaste sättet att angripa trafikdöden på vägarna. Johnny Gylling frågar om underhållet. Om vi ser på summorna här handlar det om att man i större utsträckning ska ta hand om det vägnät man har än utvidga detsamma. Det var precis det som landshövdingarna efterlyste när de uppvaktade departementet innan vi kom i gång med propositionsskrivandet. Man kan inte få allt. Ni ropar på mer vägar, mer motorvägar och mer underhåll. Men har man någon som helst ansvarskänsla för Sveriges ekonomi och trovärdighet kan man inte få allt, och då har vi valt det viktigaste. Av det skälet har vi inte heller med PPP i det här sammanhanget. Vi vill inte övervältra skulder på framtida generationer. Lånen som tas upp för att klara de förtida investeringarna amorteras under planeringsperioden. Jag tycker att det är märkligt att Kristdemokraterna inte har någon syn på ansvaret för kommande generationer.
Herr talman! Ja, jag är tacksam att Karin Svensson Smith har överseende med att jag inte har hunnit läsa varje detalj i propositionen. Men jag noterade faktiskt att sjöfarten finns med, fast väldigt lite. Jag hade också ett citat från Sjöfartstidningen. När det gäller trafiksäkerheten och den väg som jag nämnde, E 22, är det riktigt att det sätts upp mycket mittvajrar just nu. Men frågan är om man kan göra det mitt inne i samhällena. Vi har en Europaväg som går igenom flera samhällen, där det t.o.m. är 30 km per timme på vissa håll. Det har funnits planer på att göra förbifarter, men de är strukna i den gällande planen och det finns ingenting som säger att de kommer att byggas med den här politiken. Ja, det är mycket pengar till underhåll - det erkände jag - men det är ju långt fram i tiden. Precis som tidigare sagts: Vem ska vi lita på? Är det Vägverkets generaldirektör, som säger att det inte kommer att bli någon höjning av underhållspengarna de närmaste åren och att det inte går att hämta igen eftersläpningen nu? Det är nu vi behöver de här pengarna, inte enbart om 10-15 år. Slutligen, herr talman, innebär PPP att staten finansierar infrastrukturprojekt tillsammans med andra parter, t.ex. näringsliv, banker och andra. Vad är det för skillnad, Karin Svensson Smith, på det sättet att använda pengarna och ert sätt? Varför bygger man Botniabanan för lånade pengar? Vad ska framtidens generation säga om den järnvägen om de inte vill ha den? Ska de då riva upp rälsen och sälja den? Vad är det för skillnad mellan det och att använda pengarna på ett förnuftigt, effektivt sätt, där andra också är med och tar risker om ett projekt inte blir lyckat?
Herr talman! När det gäller trafiksäkerhetsåtgärder på E 22 och andra vägar där det sker många olyckor med dödlig utgång finns det definitivt ett ekonomiskt utrymme för att man ska göra de förändringar i vägmiljön som behövs för att kunna motverka det här. Men att göra fysiska förändringar är, som Johnny Gylling nog vet, bara en sida av saken. Vi måste ändra beteendet på vägarna. Vi måste få mycket större efterlevnad av de trafikbestämmelser vi har här i landet. Jag tycker nog att man med fog kan påstå att det finns en klar problembeskrivning i den här propositionen, och det finns möjligheter att lösa problemen. Däremot finns det inget uttömmande svar på alla frågor - jag tror inte att man kan ställa det kravet på den här propositionen, som är koncentrerad på infrastrukturinvesteringar. När det gäller PPP måste jag tyvärr säga att det verkar som om Johnny Gylling lite grann har missuppfattat det här. Det handlar ju om att privata lånar upp och sedan skickar räkningen till staten. Det finns ingen som helst anledning att tro att de kan göra det med bättre räntesatser än vad Riksgälden kan göra. Däremot kan man undra vem man ska lita på, vem som tar ansvar. Vi har hittills sett i alla exempel utomlands att staten är den enda som får ta ansvaret i slutändan. Vi ser gott om exempel i närtid på hur det privata kapitalet sätter sin huvuduppgift först, dvs. att tjäna pengar åt sig självt, och att ansvar för befolkning eller för någon annan del, t.ex. infrastruktur, kommer i andra hand. Det gör att vi har valt den finansiering som finns i den här propositionen.
Herr talman! Jag håller mig till frågan om PPP. Karin Svensson Smith måste också ha tagit del av exemplet i Finland, där en motorväg blev klar fem sex år innan den skulle ha blivit klar om man hade byggt den på traditionellt sätt. Man använde det här sättet att finansiera, och den blev alltså byggd mycket snabbare. Det innebär naturligtvis att man har ökat framkomligheten. Men man har också på dessa fem sex år sparat människoliv på en väg där människor tidigare körde ihjäl sig. Även om Karin Svensson Smiths räntediskussion är riktig kan man hävda att projekten i sin helhet kan bli billigare och effektivare med det här sättet att finansiera, eftersom man delar på risken. Detta har vi ju till stor del varit överens om i trafikutskottet tidigare, och Näringsdepartementet har självt tagit fram exempel på projekt som skulle prövas. Men nu är detta helt struket. Jag noterar att det är Vänsterpartiets framgång.
Herr talman! Ett antal frågor har ställts till mig, och jag ska försöka besvara dem snabbt. När är vägunderhållet återställt? Det är det så fort som möjligt. Det är bl.a. närtidssatsningarna, dels 87 Vad betyder ministerns debattartikel för vägprioriteringarna? Exempel på vad jag har tagit fram är vad Vägverket och Banverket har i sina planer. De finns nära, och de finns nu. Jag har självfallet inte deltagit i planeringen av detta. En av poängerna i den här propositionen är helt enkelt att vi nu kan tidigarelägga massor av projekt - tidningarna är fulla av detta - när man har tagit fram dem från Vägverket och Banverket. De kan tidigareläggas därför att vi nu tillskjuter de 12 miljarderna Vi har haft en s.k. departementsskrivelse, som det har förts en diskussion om. Jag kan bara säga att det i denna proposition inte har varit möjligt, och därför föreslår vi nu inte några PPP-lösningar. När kommer en plan för rättvis beskattning av bränslen? Vägbeskattningsutredningen lämnar sitt förslag den 30 april, tyvärr så sent som 2003, när detta har utretts. Hur förklarar ministern sänkningen på den regionala planeringsramen? Om man slår ihop de 17 miljarder som är direkt kopplade till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion med de 30 miljarder som finns i den regionala planen landar man på 47 miljarder. Det kan vara en jämförelse. Hur ska de 58 miljarderna komma fram? De kommer genom att vi tar fram dem i anslag från budgeten till 2015. Jag vill erinra om att den borgerliga regeringen, som det har hänvisats till, satsade mycket och byggde mycket. Men vad gjorde man? Man lånade upp pengar. Vad hände? Det finns ett bra svar på den frågan. Det blev ett jättestort budgetunderskott, och vi hade en kris. Varför ska väljarna lita på Socialdemokraterna denna gång när det gäller infrastrukturen? Ja, vi har löst statsfinanserna utomordentligt väl. Därför kan väljarna lita på oss. Vi har klarat av arbetslösheten. Därför kan väljarna lita på oss. De kan också lita på oss när det gäller frågan om infrastrukturen.
Herr talman! Jag får tacka ministern för utomordentligt konkreta svar på mina sju frågor. Jag konstaterar att det lönar sig att lämna in frågorna i förväg. Tack så mycket! Men är jag nöjd med svaren? Nja, det kan jag knappast vara. I ministerns artikel ger han ett antal exempel på projekt som kan komma i gång tidigt. Han nämner just E 22 genom Skåne och Blekinge. Tittar man närmare på vad Vägverket säger finner man att verket inte har med E 22 genom Blekinge, bara genom Skåne. Det finns alltså en skillnad mellan Vägverkets uppgifter om vilka projekt som snabbt kan komma i gång och vad ministern säger här. Då undrar förstås människor som är berörda: Vem är det som bestämmer detta? I det här fallet hoppas jag ju att det är näringsministern. Jag fick ett klart svar på PPP-frågan. Det är alltså Vänsterpartiet som har lyckats plocka bort detta. Det är mycket synd, för det hade betytt att fler projekt kunde komma i gång, och vi hade fått en effektivare finansiering. Vi hade också fått ett facit och lite större test av de här projekten. Rättvis beskattning av bränslen får vi vänta ett par år till på att få veta vad regeringen tycker om. Och de 58 miljarderna ska man alltså lita på att Björn Rosengren, Socialdemokraterna och eventuella stödpartier så småningom, någon gång i framtiden, ser till kommer fram. Ja, herr talman, vad ska man säga? Här har vi nu haft en högkonjunktur i Sverige. Konjunkturen vänder. Det är oro i världskonjunkturen, och socialdemokraterna lovar enorma pengar till infrastrukturen i framtiden. Det är upp till väljarna att bedöma vem man kan lita på.
Herr talman! Själva poängen med finansieringen är faktiskt att vi gör en långsiktig plan. Man planerar sina projekt och man sätter i gång dem. Sedan ska självklart denna kammare inför varje treårscykel göra upp sin budget. Det är ingen skillnad mot vad vi har gjort tidigare. Därför förstår jag inte denna diskussion. I de förslag som kommer från kristdemokraterna, likaväl som från andra borgerliga partier, lägger man upp finansieringen på samma sätt. Jag har alltså svårt att förstå diskussionen. Men låt mig säga att under de närmaste åren kommer flera motorvägsbyggen att sättas i gång. Till det finns utrymme i denna budget. Då tänker jag framför allt på den typ av motorvägar som har en väldigt stor strategisk betydelse. Förbättringen av E 22 i Blekinge län ligger faktiskt i plan. Det är ingenting som säger annat än att det finns möjlighet att lyfta fram den ganska tidigt. Det vill jag svara på den frågan. Men jag vill också sammanfattningsvis säga att jag har sett hur Johnny Gylling kritiserar närtidssatsningen och menar att den inte räcker till. Då är det ändå så, om man bara tittar i tidningarna och lyssnar på Vägverket och Banverket, att vi nu på grund av denna kan dra i gång en hel del projekt både på väg och järnväg över hela landet. Det är också precis vad Vägverket och Banverket säger.
Herr talman! Återigen tack för svaren från näringsministern. Men det är ändå verkligheten som bestämmer vad människor uppfattar. Jag vill bara avsluta mina inlägg med att säga att jag var på ett möte i Vindelns kommun i våras med ett byalag och en del inbjudna gäster. En av de här personerna jobbade i hemtjänsten. Hon var mycket upprörd över de dåliga vägarna. Man åker mil efter mil för att hälsa på och ta hand om gamla människor, man åker med egna bilar och de går sönder. Hon uttryckte det så här: "Vi måste köra slalom mellan potthålen som är stora som dasslock." Jag beklagar att jag inte kan imitera den fina dialekten. Hur som helst är bra vägar något som berör oss alla. Det berör dem av oss som är sjuka och behöver hjälp. När nu ministern lovar stora satsningar långt fram i tiden vill vi först se att potthålen blir igenfyllda innan vi tror det.

Herr talman! En av de grundläggande förutsättningarna för att kunna åstadkomma livskraft och utveckling i hela landet, för att hejda den sociala och regionala klyvning som vi kan se i dag är bra vägar och järnvägar, så att människor kan ta sig fram. Därför är det väldigt olyckligt att vägnätet har fått förfalla och nedbrytningen av infrastrukturkapitalet fått fortgå så länge. Men så kom äntligen i går infrastrukturpropositionen, den som näringsministern har talat så länge om och fäst så många förhoppningar vid. Sanningens minut var inne. Nästan två år försenad, i och för sig, och med ett antal kvarstående frågetecken tycktes ändå äntligen en storsatsning vara på gång. På en viktig punkt verkade regeringen vara inne på samma väg som Centerpartiet har förordat i väldigt många år. Det är helt nödvändigt att se till att det vägnät som har förfallit i åratal nu rustas upp. Vi välkomnar därför särskilt att 17 miljarder öronmärks för att höja bärigheten, tjälsäkra vägnätet och rekonstruera sönderkörda vägar så att människor och varutransporter kan ta sig fram. Vi välkomnar också en rejäl satsning på järnvägen. Jag medger gärna att när vi hörde de första rapporterna, såg Rosengren på TV på tisdagskvällen och fick börja läsa propositionen i går kändes det som om något var på gång. Men så läste man mera, skrapade lite på ytan och blev lite mer fundersam. Vad är det som står här och vad betyder det här? Det blev allt tydligare att det som lovas står skrivet i stjärnorna. Det är väldigt mycket förhoppningar, mycket prat, men väldigt lite konkreta besked. Björn Rosengren - jag såg presskonferensen på TV - slår sig för bröstet och säger: Hurra vad vi är bra! Nu ska vi göra den största satsningen i modern tid, 364 miljarder kronor. 364 miljarder kronor låter som fantastiskt mycket pengar, eller hur? Tänk att ha det i fickan! Äntligen kan Burträsks väggrupp och andra som sitter här på läktaren i dag, alla bekymrade små och stora företag, alla skolskjuts och ambulansförare som studsat omkring på usla vägar andas ut. Eller kan de inte det? Är det inte 364 miljarder? 45 miljarder ska användas till ränta och amorteringar av de 364 miljarderna. Då är det 319 kvar. Är det 319 miljarder? Eller är det inte ens 300 miljarder? Nu lånas 8 miljarder av de 12 från de närmaste åren upp fram till 2004 och 15 miljarder, om jag minns rätt, lånas till Botniabanan. Är det inte så? Är det alltså inte ens 300 miljarder, det som Rosengren säger är 364 miljarder? Tala alltid sanning, sade min mamma till mig, precis som Tage Danielssons mamma sade till honom. Tala alltid sanning! Den goda viljan hos regeringen, om den nu finns, borde åtminstone komma till uttryck under de allra närmaste åren. Det är ju valår nästa år. Nu har vi haft högkonjunktur och sanerat statsfinanserna. Det hjälpte Centerpartiet Socialdemokraterna med. Vi har ett hyggligt läge. Det kan vara värre om några år när lågkonjunkturen har gröpt ur Ringholms och Rosengrens kassakistor. Man borde alltså nu kunna satsa av egna pengar, inte lånade pengar - för att låna ett kungsord från ledningen i regeringen - för att ta de här krafttagen för en bättre infrastruktur. Men för de närmaste åren ser det ut så här enligt regeringens egen proposition, som vi fick i går och som vi nu har läst så gott vi har kunnat under 24 timmar: 12 miljarder ska satsas extra fram till 2004. Det är vad som kan hända de närmaste åren som vi är intresserade av. Av dessa lånas 2 miljarder för 2002, 3 2004. Därutöver frigör man 1 miljard genom att skjuta upp amorteringar. 2,8 miljarder tillför regeringen i nya friska pengar för 2004. Av 12 miljarder de närmaste åren orkar regeringen med att anslå 2,8 miljarder. Näringsministern kan ju rätta mig om jag har fel i sifferexercisen. Finns det alltså ens 300 miljarder för den närmaste tolvårsperioden? Jag återkommer till den frågan. Om man då, som aviserat här, fortsätter att anslå dessa 2,8 miljarder varje år under tolvårsperioden blir det en nettoförstärkning på 33,6 miljarder under tolvårsperioden utöver den nivå som budgetpropositionen anger för 2002. Då fattas 58 miljarder kronor som man inte vet hur man ska få fram för tolvårsperioden. Det skriver Björn Rosengren själv på s. 128 i detta dokument. Hade Björn Rosengren prövat ett sådant här räknestycke i skolan är jag övertygad om att lärarinnan hade satt betyget Underkänt på räkneövningen, men i Regeringskansliet tycks det gå an att räkna på det här sättet. För min del tycker jag att det är väldigt illavarslande för framtiden och för de vägsatsningar som vi alla har gått och hoppats på. Människor som har förtvivlats över dåliga vägar, som Johnny Gylling så målande beskrev, som får åka slalom mellan dasslocken och som hade hoppats att nu äntligen få någonting; ska de få fortsätta att förtvivla? Vägverkets chef sade ju själv i en kommentar till propositionen att han inte ser hur man ska kunna återhämta det eftersatta underhållet de närmaste två åren, det som ju ändå borde vara den första åtgärden. Centerpartiet är ett ansvarskännande parti. Vi hade varit beredda - jag brukar säga att jag friar till Monica Öhman nästan varje vecka - och vi är beredda att ta ansvar och medverka till bra långsiktiga satsningar för en bra infrastruktur. Vi har inte fått chansen att vara med den här gången, men vi är beredda att i beredningen av den här propositionen medverka så gott vi kan. Och vi kommer att redovisa vår syn på inriktningen av infrastrukturpolitiken i den motion som vi lägger fram i samband med regeringens proposition som nu ligger på bordet. Redan nu kan jag avslöja att för att kunna genomföra ordentliga satsningar och ta igen det eftersatta underhållet menar vi från Centerns sida att infrastrukturen under den närmaste tolvårsperioden bör tillföras pengar ungefär i storleksordningen 360 miljarder kronor. Vi är ense om siffran. Men vi bluffar inte - jag lovar det. Vi tar fram egna pengar, inte lånade pengar eller luftpengar. Björn Rosengren varnade för att det nu kommer ett regn av överbud från oppositionen. Jag tycker inte att det har varit så farligt med det från vare sig Johnny Gylling eller Per-Richard Molén, och jag tänker inte heller bidra till det här regnet. Vi är ense med regeringen om nivån, men vi är djupt oense om hur detta ska ske. Vi vill inte slå blå dunster i ögonen på människor. Vi vill ta fram pengarna via anslag. Hur stämmer det för övrigt med budgetlagen att låna upp pengar på det här sättet som regeringen gör nu? Den lånekarusell som regeringen nu är på väg in i, som regeringen tycks välja i stället för att anslå tillräckliga medel via statsbudgeten, innebär att man skjuter problemen på framtiden. I Centerpartiets budgetalternativ tar vi fram egna pengar över statsbudgeten för att satsa på infrastrukturen. För de närmaste tre åren vill vi satsa 6,4 miljarder mer än regeringen, främst på att snabbt börja ta igen det starkt eftersatta underhållet av våra vägar. Det vet Björn Rosengren och regeringen, men de väljer att skjuta på problemet. Jag vill ta upp två saker till innan min talartid går ut. Björn Rosengren har i den här kammaren stått och lovat gång på gång att IT-infrastrukturen hör framtiden till, och inom två år, sade han 1999, ska 97-98 % av svenska folket ha tillgång till snabb IT kommunikation, t.ex. bredband. Hur går det med det, Björn Rosengren? Jag läser och läser i infrastrukturpropositionen, men det finns ingenting där om denna ambition om 97-98 %. Har Björn Rosengren tappat bort detta? Är inte det här en oerhört viktig fråga i den framtida infrastrukturen? Slutligen vill jag beröra sjöfarten, som flera har varit inne på. Det borde väl åtminstone Vänsterpartiet, som säger sig ha haft inflytande över den här infrastrukturpropositionen, ha tyckt någonting om. Det är ju det kanske mest miljövänliga transportsättet vi har. Det är fullständigt borttappat. Två tomma sidor ägnar man åt sjöfarten. Man lyfter inte ett finger för att försöka se till att Vänersjöfarten i Västsverige, som har kniven på strupen, kan överleva. I stället är man beredd att flytta upp 300 långtradare, eller vad det nu kan bli, för att frakta den last som i dag går på sjön. Är det rimligt att göra det om man ska ha ett långsiktigt hållbart infrastruktursystem? Vi tycker inte det från Centerpartiet. Vi tycker att sjöfarten, precis som järnvägen, hör framtiden till om man vill ha ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Herr talman! Det här med ärlighet är viktigt. Det är också viktigt att man förstår, dvs. att man, om jag får vara lite oförskämd, har intellektuell kapacitet att förstå vad som står i propositionen. Jag hänvisar till s. 128. Där står tydligt vad pengarna ska användas till: Bevara och säkerställa drift och underhåll: 150 miljarder, investeringar i vägar och regionala infrastrukturanläggningar: 69 miljarder och investeringar i järnvägar: 100 miljarder. Sedan står det: Lån: 45 miljarder. Det är alltså kapitalkostnader för att man lånar 8 miljarder respektive 15 miljarder och för en del gamla lån som finns i systemet. Således handlar infrastrukturen om 319 miljarder i direkt verksamhet. Sedan lånar vi upp pengar. De pengarna använder vi också i direkt verksamhet. Det sägs att vi senarelägger vissa saker. Men vi lånar just för att tidigarelägga dem. Vi har haft en interpellationsdebatt tidigare här i riksdagen där man har sagt: Hur ska ni klara det här, det finns ju inga pengar avdelade i budgeten? Hur ska ni göra nu? Ja, vi har faktiskt lånat upp 12 miljarder för att kunna lägga ut pengar 2002, 2003 och 2004. Lånet innebär inte att senarelägga, eller någon cirkus; lånet är till för att vi ska kunna tidigarelägga projekt och klara av de brister som vi är så rörande överens om här. 319 miljarder går direkt till verksamhet. Vi lånar pengar och de pengarna går direkt till verksamhet. Men summan, kostnaden för allt detta, blir
Herr talman! Det är intressant att Björn Rosengren nu väljer det han kallade oförskämdheter när Per Richard Molén tog till överord här från talarstolen. Jag ska inte kvittera artigheten från näringsministern. Jag har läst så gott jag har kunnat och har dessutom haft god hjälp av andra att läsa, och jag tror att vi har förstått, med den intellektuella kapacitet vi har tillsammans, vad som står i propositionen. Och nu prutar näringsministern. Nu säger han att det är 319 miljarder som används direkt i verksamhet. Häromdagen var det 364 miljarder och den största satsningen i modern tid. 45 miljarder gick bort direkt. Det är alltså 319 miljarder som näringsministern anser att han ska använda i direkt verksamhet på vägar och järnvägar. Vi tar lån för att tidigarelägga projekt, säger näringsministern. Ja, det hade ju varit ett sätt om man hade markerat att man verkligen vill någonting genom att höja anslagen så fort man orkar, men det är ju det man inte gör. Man tillför 2,8 miljarder av 12 miljarder i direkt anslag. Resten lånar man fram och skjuter på amorteringar. Hur ska regeringen få någon trovärdighet, precis som Johnny Gylling sade, när man under innevarande tioårsperiod har misslyckats år efter år, med mellan 2 miljarder och 3 miljarder årligen, med att leva upp till att anslå pengarna? Hur ska ni i regeringen då kunna tro att människor tror på det här: att ni nu skulle kunna anslå mera pengar? Vad ska ni ta de 58 miljarderna ifrån? Att ni vill är en sak - man kan skriva önskelistor till tomten också om att man vill ha det ena och det andra - men nu sitter ni på makten; det är ni som styr. Var ska ni ta de här pengarna? Tala om det här och nu, om ni ska ha någon trovärdighet kvar! En fråga som jag tycker hänger i luften fortfarande, även om Johnny Gylling försökte få svar på den är: När kommer, med regeringens pengahantering, det eftersatta underhållet att vara återhämtat? Vägverkets generaldirektör tvekade ju om det skulle vara möjligt inom de närmaste åren. Har regeringen någon kalkyl på när det eftersatta underhållet kan vara återhämtat med det här upplägget?
Herr talman! Låt mig uttrycka mig så här: Sven Bergström sade att han hade räknat ut att det blev mycket mindre än 300 miljarder. Det var det min replik grundade sig på. Det är alltså så att det blir 319 miljarder. Sedan lånar vi pengar, och för det får vi en kapitalkostnad. De pengarna använder vi för att tidigarelägga verksamhet. Alltså: Lånar jag pengar och sedan tar de pengarna och använder till att tidigarelägga verksamhet så blir det verksamhet, men jag får en skuld, och den betalar man av. För att göra detta statsfinansiellt klokt säger vi att det ska betalas under de tolv åren. Verksamheten består av 319 miljarder plus bl.a. 8 miljarder som ni lånar för att tidigarelägga. Det rör sig om totalt ungefär 12 miljarder. Det betalar vi av sedan. Vi amorterar och betalar räntor. Vi lånar också för Botniabanan. Hur ser Centerpartiet på Citytunneln? Jag har inte riktigt förstått om man är för eller emot Citytunneln. Det skulle vara intressant för mig att veta.
Herr talman! Visserligen kommer Björn Rosengren från Norrbotten, men han frågar inte med samma ackuratess som Ronny Eriksson: Är ni för eller emot? Vi tar inte frågorna riktigt så enkelt i Centerpartiet; för eller emot Citytunneln. Vi är alldeles tydliga på en punkt: Vi tycker att det är alldeles självklart att samhälle, stat, riksdag och regering måste medverka till att lösa problemen i Malmöregionen. Men vi kommer inte att på förhand säga att Citytunneln är vad vi ska ha, när vi inte har gjort en fullödig ekonomisk analys, när vi inte har en fullödig miljökonsekvensanalys och när vi inte har fått titta ordentligt på de alternativ som finns. Det finns alternativ som, vad jag förstår, hittills har sopats under mattan. Vi kommer inte att säga att Citytunneln ska vi ha med Vi vill gärna titta på underlaget och alternativen innan vi ger något besked. När det gäller de 319 miljarderna ingår de i Björn Rosengrens önskelista. Det skulle han vilja satsa. Men var tänker Björn Rosengren ta de 58 miljarder som är ofinansierade för 12-årsperioden? Är det på arbetsmarknaden man ska pruta, på det sociala eller på skolan? Var ska pengarna tas? För de närmaste två åren, som borde vara överblickbara, klarar ni ju inte av att anslå mer än 2,8 av 12 miljarder. Inte ens i dag när vi har haft en rejäl högkonjunktur med statsfinanser under kontroll kan ni tala om var pengarna ska tas. Hur ska ni då med trovärdighet kunna hävda att ni ska anslå dessa 58 miljarder under 12-årsperioden? Björn Rosengren kommenterar inte med ett ord att man år efter år under innevarande period har misslyckats med att ta fram pengarna. Det har fattats mellan 2 och 3 miljarder årligen sedan 1998. Ni har ingen särskilt bra record i den här frågan.
Herr talman! Jag skulle vilja vända tillbaka frågan till Sven Bergström och de andra borgerliga partierna: Vi föreslår inga skattesänkningar. Vi föreslår inga ändrade ramar för detta. Jag vill hävda att den trovärdighet vi har i finansieringen är väsentligt högre. Vi har inte någon ambition att skära i vare sig akassa eller andra sociala välfärdssystem för att klara de nödvändiga infrastrukturåtgärderna. Det viktiga i debatten är att vi ser vilka problem vi har, vilka mål vi har och hur vi löser dem på ett kostnadseffektivt sätt. Man löser inte allt med infrastrukturinvesteringar. Sven Bergström talar om sjöfarten. Vi har väl utbyggda hamnar i Sverige. Det finns t.o.m. en viss överetablering enligt andra källor. Det är inte fråga om att styra över till sjöfart genom att i första hand investera mer, utan det handlar om kostnadsförändringar de olika transportslagen emellan. Det finns förutskickat i propositionen att om vi ska klara miljö och klimatmålen och om vi ska klara trafiksäkerhetsmålen och kvalitetsmålen vad gäller vägsystemet måste tungt gods styras om från väg till järnväg och sjöfart. Det gör man nog i första hand genom att ändra prisrelationerna och genom att följa det som är nytt i EU:s transportpolitik, dvs. att i större utsträckning låta de externa kostnader som trafiken ger upphov inkluderas i priset. Då kan vi få en effektiv och rättvis fördelning mellan de olika trafikslagen när det gäller godstransporterna. Det gör man inte i första hand genom investeringar, Sven Bergström.
Herr talman! När det gäller totalen och finansieringen av våra olika budgetalternativ tror jag att det är en fördel om vi återkommer till hela den debatten i samband med att vi debatterar betänkandet från trafikutskottet den 13 december. Karin Svensson Smith vet mycket väl att Centerpartiet som ansträngt sig genom åren för att ta ansvar för ekonomin alltid lägger genomfinansierade budgetförslag. Det ser vi en ära i att göra. Vi sänker skatterna, och vi gör det finansierat. Vi satsar på infrastrukturen, och vi gör det finansierat. Jag återkommer gärna till den debatten med Karin Svensson Smith. Jag blir väldigt orolig när Vänsterpartiet tillsammans med regeringen intecknar 58 miljarder för 12-årsperioden 2004-2015. Det är verkligen att slå blå dunster i ögonen på människor, när man inte ens under innevarande period har orkat ta fram de pengar vi anslagit i den plan som gäller. Det har man misslyckats med år efter år. Det är ingen bra ingång när det gäller att skapa trovärdighet för den nya planen. När det gäller sjöfarten är jag förvånad över att inte Karin Svensson Smith känner större oro i synnerhet för Vänersjöfarten som blöder och hänger på gärdsgården och som hotar att skyffla upp en massa lastbilar och ny tågtrafik på land. Det finns risk för att Om man sitter i ett samarbete med regeringen måste man vidta åtgärder. Det finns en utredning av Bengt K Å Johansson som talar om vad man kan göra för att försöka se till att Vänersjöfarten får rimliga villkor för att fortsätta. Vänsterpartiet medverkar till att ingenting händer på den punkten, medan Vänersjöfarten riskerar att gå i stöpet.
Herr talman! Vi har också finansierade förslag, men vi är inte beredda att skapa en gräddfil för transporterna genom att dra ned på våra sociala ambitioner eller våra rättviseambitioner. Det är jag övertygad om att regeringen inte heller är. Att ni vill finansiera era vägförslag genom att dra ned på a-kassan, får ni stå för. Det är ingen modell som lockar oss eller dem vi företräder i svensk politik. Apropå att lämna skulder efter sig, vet jag inte om representanter för de borgerliga partierna här i kammaren är de bästa att tala om det. Det skuldinnehav vi fick ta över vid makttillträdet när det blev regeringsskifte i Sverige, är kanske inte något som ni ska skryta om. Det är något som vi har fått hjälpas åt att sanera och som har varit besvärligt för oss. När det gäller finansieringen kan man notera att det inte finns några PPP-finansieringar. De lån som tas amorteras under planeringsperioden. På det viset ger de inga skuldberg till kommande generationer. Det räcker med de gamla skulder som man redan har dragit på sig på infrastruktursidan. När det gäller sjöfarten styr man inte bara genom att investera. Det skulle inte räcka om vi anlade fler hamnar för att få över gods till sjöfart. Det handlar om att ha rättvis prissättning. I dag har vi en för låg kostnad på vägtransporter när det gäller tung trafik. Därför finns det ett tilläggsdirektiv till Vägbeskattningsutredningen om att man ska se på hur man kan införa kilometeravgifter för tung trafik i Sverige. Om vi skulle lyckas med det, och ta ut det i hela vägsystemet kan vi få en rättvis och effektiv fördelning mellan de olika transportslagen vad gäller godshanteringen.
Herr talman! Karin Svensson Smith har snabbt blivit statsman och tar väldigt stora ord i sin mun när det gäller budgetsanering och annat. Om jag minns rätt var Vänsterpartiet långt på sidan när Centerpartiet i den mest trängda situationen 1995, 1996, 1997, tillsammans med Socialdemokraterna tog ansvar för att sanera statsfinanserna; en fortsättning, vill jag säga, på det som inleddes under perioden 1991-1994. Men det var bara vi som orkade med att fullfölja hela vägen. Det skulle vara klädsamt om Karin Svensson Smith talade med något mindre bokstäver när det gäller ansvarstagande. Ingen gräddfil för trafiken, säger Karin Svensson Smith sedan. Då har vi svart på vitt. 364 miljarder kan det bli, om pengarna räcker till, men trafiken ska inte ha någon gräddfil. Det är vad Vänsterpartiet säger. Det är att bekräfta precis det som Johnny Gylling, Per-Richard Molén och jag har varnat för, nämligen att det står skrivet i stjärnorna om det blir en sådan satsning som regeringen och Vänsterpartiet nu förespeglar. Det får prövas mot annat. Vad är det som säger att kalkylerna och målsättningarna kommer att hålla? Karin Svensson Smith antyder redan i dag att det här kommer att prutas på när det ställs mot andra angelägna behov inom vård, skola och omsorg. Därför är dessvärre trovärdigheten för denna infrastruktuproposition, som Vänstern och regeringen står bakom, rejält urgröpt redan innan den har passerat trafikutskottet och riksdagen.
Herr talman! Nu har infrastrukturpropositionen kommit. Den är omtalad och efterlängtad. Det är en längtan som har övergått i frustration när veckor och månader utmynnar i en flerårig försening - långt mer sen än den buss som enligt Björn Rosengren inte gick i tid i morse. Propositionen är ett trafikförslag som sannerligen inte håller tidtabellen. Här kan man tala om sen avgång! Under vänta-och-se-tiden har Näringsdepartementet och dess chef pratat, prutat och punkterat. Stödpartierna har stökat, bromsat eller hoppat av. Herr talman! Utifrån ett liberalt synsätt är infrastruktur och trafikpolitik viktiga delar i samhällets s.k. ryggrad och blodsystem. Att vi i Sverige sedan mitten av 1800-talet har haft en positiv välfärdsutveckling kan till stor del kopplas till att handel, kommunikation och industri har ökat människors materiella välfärd. Där har goda kommunikationer haft en avgörande roll. Arbetspendling ska underlättas, och det förbättrar förutsättningarna att bo där man vill och ha sitt arbete någon annanstans. Trafikpolitiken är ju av stor regionalpolitisk betydelse. Det är en betydelse som vi i Folkpartiet har uppmärksammat särskilt i vårt nya landsbygdspolitiska program "Bo där du vill". Att få en upprustning av det befintliga vägnätet, men också att få en del nya stråk, är oerhört angeläget. Därför har vi i likhet med alla oppositionspartier, mer än regeringen, pläderat för en större satsning på vägarna. Det innebär att oppositionen har haft en betydande offensiv i vägfrågorna de senaste budgetåren medan regeringen inte har kommit loss från sitt mångåriga motstånd. Stödpartierna har getts utrymme för sin negativa hållning mot främst vägbyggande. Framför allt har riksdagsmajoriteten visat brist på förståelse för människors behov av dagliga bilresor, trots vetskapen om att den helt dominerande andelen transporter sker på väg - oftast till mer än 80 % av bilburna med eget fordon. När det gäller godstrafiken har betydande ansträngningar för att öka användandet av andra färdmedel inte hejdat expansionen på lastbilssidan. Det statliga utredningsinstitutet SIKA gör bedömningen att godstransporterna också i ett tioårsperspektiv framåt i realiteten nästan uteslutande kommer att ske via vägnätet. Det kan finnas skäl att beklaga att järnvägen inte hävdat sig i konkurrensen. Men det går inte, som en del politiker eller partier gör, att bortse från verkligheten och drömma sig bort till ett samhälle som inte existerar och som inte heller har möjlighet att påverka de mer eller mindre fantasifulla önskemål man har. Utifrån den trafiktäthet som vi har, inte minst runt våra storstäder i södra och västra Sverige, är en expansion av vägbyggande mycket angelägen. Det finns många s.k. flaskhalsar i trafiksystemen som tydligt bidrar till en sämre trafiksäkerhet. Vi har i vårt förslag nämnt ett antal sträckor som skulle behöva bli huvudvägar, men också fyrfältsvägar ter sig angelägna ur både ekonomisk och rationell synpunkt. Jag tror, herr talman, att oavsett varifrån i landet vi kommer har vi erfarenheter av undermåliga vägar som hindrar både näringsliv och persontrafik att fungera trafiksäkert. Flera inlägg i dag har bekräftat det. För egen del har jag kunnat iaktta de stora bristerna på t.ex. riksväg 45, som är en viktig led från Göteborg ända upp till nordligaste Sverige. Den bör få status av Europaväg. Vi har den trafiktäta riksväg 44 från E 20 vid Götene ut mot Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Den senare delen är särskilt farlig, och där har varit svåra ödesdigra olyckor - många med dödlig utgång och ännu fler som har skadats svårt. Vi har även andra leder som brådskar. Riksväg 40, särskilt sträckan Borås-Jönköping, är ju som oppositionen nämnde ytterst angelägen sedan motorvägen till Borås blivit klar och E 4, med några få undantag, är upprustad. På E 20 är situationen särskilt allvarlig på sträckan Alingsås-Vårgårda och vidare österut. Det stora landskapet Dalsland är beroende av ett vägnät som också har att hantera klara strategiska skogstransporter. Nu måste många småföretag och åkare ställa av sina fordon i mer än en månad under tjällossningen. I en hel del fall har det lett till att de blivit ekonomiskt ruinerade. Statsmakten har ett ansvar för det näringsliv som man i högtidstalen hyllar och som nu måste få rimliga förutsättningar att fungera. Det är högst oklart hur trafikföringen på väg är tänkt i våra tyngsta trafikområden - Mälardalen och Göteborgsområdet. Trafikinfarkten i Stockholm lär bestå, och svåra passager i Västsverige är med dagens proposition inte undanröjda. Nu vet vi inte ens om väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn eller andra brister på vägarna i Västsverige kommer i fråga de närmaste åren. Västra Götalandsregionen har länge hävdat att man över en tioårsperiod behöver 50 miljarder kronor för en upprustning och för att få en god balans. Det visar att man ute i kommuner, regioner och landsting har varit klara med sina planer men som sedan regeringen och Björn Rosengren inte orkat med. Behovet av en infrastrukturinvestering i Sverige är ännu större än vad regeringen synes förstå. Folkpartiet anser att genom bl.a. nya finansieringsreformer bör investeringarna vara klart större. Dessutom är behovet av drift och underhåll av vägar stort redan under 2002 och 2003, vilket regeringen faktiskt bortser från. Många kommuner, landsting och regioner i Sverige är bekymrade över att det saknas resurser för återuppbyggnad av ett förfallet vägnät. De vidlyftiga löften regeringen lämnar har en pysventil där man slingrar sig och säger att investeringarna endast genomförs "i den takt det statsfinansiella läget medger". Dessutom är den "baktung", inte "framtung" som Björn Rosengren nyss påstod. Den största delen läggs på framtiden, vilket ökar ovissheten. Men det är ju bortom valet! Nu är det oklart om beskeden för denna påstått "största investering" beträffande infrastrukturen. En garanterad upprustning borde vara en förutsättning, och är en förutsättning, för näringslivets behov för att pendlings och nyttoresorna ska fungera. Herr talman! Vår ökning av väganslagen markerar att det är angeläget att det ges extra pengar. Vi har beklagat att regeringens intresse för PPP-finansiering tycks ha svalnat. För Folkpartiets del är vi tydliga med att det är viktigt att komma fram med angelägna vägprojekt. De är legio i antal. Det är en samhällelig kapitalförstöring att inte åtgärda detta nu. För att välfärden ska bibehållas och utvecklas framöver krävs ett väl utbyggt nät av infrastruktur i hela landet. I denna sektor är vägbyggande samt underhåll och upprustning av slitna vägar angelägna åtgärder. Nu kommer rapporter om vad en försenad infrastrukturproposition ställt till med. I mitt eget hemlän har landskapet Dalsland ofta råkat illa ut. Det gäller statens ansvar för elförsörjning vintertid, utbyggd teleteknik och fördröjt järnvägsbyggande. Därtill kommer det mest eftersatta, den fleråriga eftersläpningen av tjälsäkringen. Nu kommer det pengar. Det är bra, Björn Rosengren. Nu kan man komma i gång. Men i ett pressmeddelande i går påmindes det om att hälften av alla vägar i Dalsland är avstängda under tjällossningen. Dalsland är tillsammans med Jämtland de mest utsatta landskapen i landet. Samtidigt kunde TT meddela att det företag som kämpat hårdast för vägupprustning och tjälsäkring i landskapet nu har gått i konkurs och inte finns kvar längre - mer än möjligen som en symbol över en senfärdig regeringspolitik. Om nu satsningen på infrastruktur skulle vara så imponerande så är sjöfarten satt på undantag. Gömd eller glömd. Det hade varit angeläget att regeringen hade haft en plan för hur insjöfarten skulle stärkas. Sådan trafik på vatten är samhällsekonomiskt lönsam. I Europa satsar man på vattenvägarna. Det är både tillväxtfrämjande, trafiksäkrare och miljövänligt. En modern omlastningscentral i norra Vänern, utbyggnad av slussarna i Trollhättan och att införa ett rättvisare system för sjönäringens finansiering är angelägna frågor som bör lösas snarast. Glöm inte att den mängd gods som transporteras från Vänerområdet ut till Göteborg och västerhavet motsvarar 3 000 godståg eller 100 000 långtradare årligen. Leker man med tanken att dessa långtradare skulle hålla trafiksäkert avstånd blir det en lastbilskö på 1 000 mil, dvs. från Näringsdepartementets lokaler till någonstans i södra Afrika. Denna godsmängd klarar inte järnvägen och rakt inte riksväg 45. Trafikpolitiken är pulsen för samhällets ryggrad. Men det brister i regeringens ekonomiska analys. Det är en brist som framträder allt tydligare ju fler som läser propositionen. Riksdagens revisorer uttalade redan i våras i sin särskilda skrivelse till riksdagen att "kraven på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget för väg och järnvägsinvesteringar bör ses över". Revisorerna hävdar att ett sådant underlag ska vara "informativt, tydligt, lättillgängligt och aktuellt". Dessutom bör fler alternativ redovisas, och man slår också fast att en investerings alla effekter ska redovisas samlat. I denna skarpa kritik instämde en enig riksdag. Visserligen nämns detta påpekande i propositionen. Men man ser ut att ha glömt av det när tryckpressarna startade. Så ett par frågor. Det gäller bärigheten på de små vägarna. Det är bra, men pengarna till drift och underhåll kommer att vara otillräckliga redan 2003 och 2004. Då växer underhållsberget igen. Investeringspengarna ökar inte. Min delfråga blir om det är Vägverkets planer som gäller, eller om det är näringsministern som nu lägger en ny tidtabell. Frågan ropas ut från t.ex. Markaryd, där det sägs att förhoppningarna om att spaden omedelbart sätts i jorden synes ligga tre fyra år framåt i tiden. Detta är frågor som propositionen inte besvarar, herr talman. Trafiksäkerheten är också nedprioriterad. Nollvisionen är en god pedagogik, men den är oskickligt hanterad. Ännu mer tragiskt är att många fler blir svårt skadade och fler blir dödade i trafiken därför att vi inte är tillräckligt energiska i trafiksäkerhetsfrågorna. Och det måste väl ändå bekymra näringsministern. Till sist, herr talman: Vår förhoppning är att riksdagen ska komma till beslut som ska höja standarden på de utsatta delarna av infrastrukturen, främst vägarna, så att de får bättre bärighet inte minst med tanke på tunga transporter. Näringslivets behov och människors valfrihet kräver en sådan utveckling och hantering. Regeringen har säkert haft en god avsikt, men det saknas fortfarande byggstenar i detta infrastrukturens huskomplex. Skulle det sättas en melodi till texten skulle det nog bli "Rosengrens ofullbordade".

Herr talman! Då står vi äntligen här med ett efterlängtat förslag om infrastrukturen. Det är det viktigaste styrande dokument avseende landets kommunikationer som regeringen presterat under den här mandatperioden. Jag tänkte beröra två aspekter och dels ge mina reflexioner på den kraftiga försening som den här propositionen har råkat ut för, dels ta upp Miljöpartiets påverkan på utformningen av och vår syn på densamma. Förseningens orsaker är för mig okända, och det är givetvis inte positivt att så har blivit fallet. Men nu får vi försöka glädja oss att den har kommit på riksdagens bord. Se det som att vår näringsminister, Björn Rosengren, har lyckats klämma fram något på det här området även om han har fått hjälp med en och annan krona. Att han inte lyckats komma till förhandlingsbordet tidigare kan jag inte tolka på annat sätt än att sossarna inte har varit överens sinsemellan - storstad mot landsbygd, näringsdepartement mot finansdepartement. Jag och partiet har varit i ständig beredskap för förhandlingar om näringsministern skulle tycka att han och regeringen hade ett gemensamt förslag att lägga fram för sina samarbetspartner. Vi kom till den tidpunkten i samband med budgetförhandlingarna nu i slutet av augusti, och då började det hända något. Det går att läsa: "Förslagen i denna proposition har utformats i samarbete med vänsterpartiet." Det stämmer naturligtvis, men bara till en del eftersom det viktigaste i förslaget, dvs. hur mycket pengar ska vara och vad de ska användas till, i högsta grad är fjärrstyrt. Detta bestämdes i de samtal om budgeten som förekom mellan oss tre partier. På detta sätt har vi i Miljöpartiet sett till att få med våra viktiga krav om järnvägssatsningar och vägsatsningar på landsbygden. Och här kommer jag in på hur vi ser på de förslag som finns. Alldeles uppenbart är att de första årtiondena av det nya årtusendet blir järnvägens decennium inom svensk trafikpolitik - för en nödvändig ekologisk omställning. 100 miljarder till järnvägsinvesteringar talar sitt tydliga språk! Den stora kampen gäller miljön. Vi i Miljöpartiet säger ja till järnväg och nej till motorvägar. Vi har miljövännerna bakom oss i de nödvändiga förslag om järnvägssatsningar som behövs för att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vi har behövt ett trendbrott till förmån för transporter på räls. Detta har vi åstadkommit, vilket vi känner oss stolta över! Att vi står långt ifrån socialdemokraterna är alldeles uppenbart med tanke på att Björn Rosengren har uttalat sitt stöd till sina socialdemokratiska kommunalråd som vill ha motorvägar kors och tvärs i södra Sverige. Att Vänsterpartiet har sällat sig till denna motorvägslovsång är ett miljösvek liknande Centerns svek i kärnkraftsfrågan. Trots mål om minskningar ökar koldioxidutsläppen i Sverige. Den ständigt växande bil och flygtrafiken är den främsta orsaken till ökningen. Att det krävs åtgärder är alldeles uppenbart, och då blir frågan för väljarna: Ska vi eller ska vi inte ha en trafikpolitik som leder till ökade vägtransporter, ökade koldioxidutsläpp och tilltagande växthuseffekt? Miljöpartiet är, till skillnad från andra partier, av uppfattningen att trafiken måste anpassas till de ekologiska förutsättningarna. Vi får inte sätta kommande generationers möjligheter på spel genom att förbygga oss på motorvägar. Vägsatsningar för landsbygden har vi också fått igenom. Vi har åtgärder som syftar till att människor ska kunna komma fram året runt på hela vårt vägnät, och industrin kan köra med sina transporter där de så önskar. Landsbygdspaketet är dock inte riktigt fullt. Det skramlar lite i det. Här finns det utrymme för att fylla på med resurser. På den här punkten hade jag önskat att sossarna och Vänstern hade varit lite mera förstående för de problem människor och företag har ute i bygderna och satsat mer pengar på åtgärder. Herr talman! Hur Vänstern kan acceptera den uppgörelse som i går presenterades förblir för mig en gåta. Karin Svensson Smith har svängt sig med yttranden i stil med: Vi ligger långt ifrån varandra, syftande på den skillnad som Vänstern vill att väljarna ska tro finns mellan Vänstern och sossarna. Ur det pressmeddelande som gick ut den 3 september citerar jag väl valda stycken. Lyssna bara på rubriken: 'Uppgifter som cirkulerat i helgen att vänsterpartiet gått med på motorvägssatsningar i budgetuppgörelsen stämmer inte', säger Hans Andersson, vänsterpartistisk riksdagsledamot och förhandlare kring budgetpropositionen. 'Vi har accepterat en ram för fördelning mellan vägsatsningar och järnvägssatsningar, men några konkreta objekt förutom vissa järnvägssatsningar har överhuvudtaget inte diskuterats i förhandlingarna.' 'Ett avgörande krav från oss är att vägpengarna skall satsas där de gör mest trafiksäkerhets och miljönytta', säger Karin Svensson Smith. - Infrastruktursatsningarna påverkar också möjligheten att komma överens om en ny klimatpolitik. Vänsterpartiet har krävt att koldioxidutsläppen skall minska med 5 % till år 2010. 'Genom att regeringen vill ha stora satsningar på nya vägprojekt men samtidigt avvisar våra förslag för att hejda ökningen av biltrafiken så blir det svårt att minska utsläppen av koldioxid,' säger Jonas 'Mp har hoppat av men även vi inom vänsterpartiet har en smärtgräns. Miljöfientliga ringleder i Stockholm för miljardtals kronor kan vi inte acceptera,' avslutar Karin Svensson Smith." Vad är det som gäller, Björn Rosengren? Blir det inga nya motorvägar i och med den här propositionen? Får inte Stockholm några pengar till vägsatsningar i miljardklassen? Svaret har näringsministern redan gett i debatten. Det kommer att byggas ett antal motorvägar. Det intryck jag får av propositionen gör att jag tolkar det som att sossarna och Vänstern tänker bygga de flesta av de motorvägsprojekt som Vägverket planerat. Hur ligger det egentligen till med motorvägarna, Karin

Fru talman! Miljöpartiet anklagar Vänsterpartiet för ett svek. Jag undrar egentligen vem det är som har svikit. Den ram som var resultatet av budgetöverenskommelsen, med 100 miljarder till järnvägsinvesteringar och 69 miljarder till väginvesteringar, var ett gemensamt arbete där Miljöpartiet och Vänsterpartiet drog åt samma håll. Sedan lämnade ni båten. Då menar jag att ni svek. Hur de 69 miljarderna, som man har utrymme för till väginvesteringar, används är faktiskt väl så viktigt. Vi står bakom propositionen. Självklart finns det skillnader mellan Socialdemokraternas och Västerpartiets trafikpolitik. Men inför alternativet att lämna över trafikpolitiken till en annan majoritetskonstellation i Sveriges riksdag tyckte vi det var självklart att försöka hitta det som är vår minsta gemensamma nämnare. Det är så politiken går till. Man kan inte ensam diktera hur saker och ting ska gå till med mindre än att man har mer än 50 % av rösterna bakom sig. Det har varken ni eller vi. Då gäller det att hitta vad som är kraftfullt. Vi skäms inte över propositionen. Vi är tvärtom stolta över att vi har hittat bra skrivningar och bra fördelning. Av de regionala vägsatsningarna kan man se att det finns ett väldigt brett tak för vad regionerna kan välja. Vi har en tydlig skrivning när det gäller kollektivtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhetssatsningar. Det finns också möjligheter för de län som gör extra planer i förhållande till målen att få mer pengar medan de andra som andra lägre måluppfyllelse kan få mindre. Det tycker jag är ett mycket bra resultat för hur man använder de 69 miljarderna.
Fru talman! När det gäller de 69 miljarder som det talades om i budgetsamtalen var det väldigt uppenbart för oss att en stor del av de pengarna skulle gå till motorvägsbyggen eller till trafikleder i Stockholm och Göteborg. För oss var det uppenbart att det inte var acceptabelt för vårt parti med den ideologi och den syn vi har kring miljöfrågorna. Detta måste komma till uttryck till väljarna på något sätt. För oss var det enkelt. Vi avstod från den biten. Det var alldeles givet och fullständigt klart. Det regionala anslaget innebär att Vänsterpartiet kan tänka sig att pengarna går till kommunala flygplatser. Det står helt tydligt och klart. Det finns naturligtvis en förhoppning i Stockholms och Göteborgsregionen med den skrivning som finns i propositionen att de får pengar. Propositionen innebär mer pengar till trafikleder i Stockholm. Det står: Det är också nödvändigt att ramen görs så stor att nödvändiga utvecklingsinsatser ska kunna göras i regioner med stark tillväxt. Regioner mer stark tillväxt är i Sverige i dag rimligtvis Stockholm och Göteborg. Alltså kommer de att få pengar sina trafikleder. Detta kan inte vi inom Miljöpartiet acceptera. Tyvärr har Vänsterpartiet accepterat detta och inte lagt manken till att stenhårt försöka få bort de grejerna.
Fru talman! Vi hade kunnat göra som Miljöpartiet, lämnat båten i samma ögonblick och sagt: Spendera 69 miljarder som ni vill, leta upp någon annan samarbetspartner. Jag är alldeles tvärsäker på att det inte hade blivit mer miljöinriktning av det, utan det hade blivit mindre. Vi tycker att vi tar ansvar för att trafikpolitiken får så tydlig miljöinriktning som möjligt. Mikael Johansson vet precis lika bra som jag att förutsättningen för de 100 miljarderna till järnvägssatsningar var att det blev 69 miljarder till vägarna. Det kunde Socialdemokraterna och Miljöpartiet komma överens om. Då är det rimligt att man fortsätter sitt ansvarstagande, ser till att etappmålen för koldioxidutsläpp finns kvar och fortsätter arbetet med att inrikta investeringarna på det bästa sätt vi kan i förhållande till de trafikpolitiska målen. Det finns inga uttalade motorvägssatsningar i propositionen. Det finns över huvud taget inte nämnt några ringleder kring Stockholm. Här finns en förutsättning för ett hållbart trafiksystem, precis som jag sade i min inledning. Om det blir verklighet beror på om man fortsätter att ta ansvar och är med att se till att priserna på trafiken reflekterar kostnaderna. Då kan man styra mot klimatmålen. Det kan inte göra om man lämnar skutan och står utanför politiken. Då har man svårt att styra och vara med att påverka.
Fru talman! Ett samarbete av detta slag bygger också på vad vi kan blockera. Vi kan säga till Socialdemokraterna: Detta får ni inte göra. Det är också en del i ett samarbete. Detta är en typisk sådan fråga. Socialdemokraterna hade absolut inte kunnat göra upp med något annat parti om mer pengar än vad de själva hade tänkt sig. Det alternativet existerar inte. Björn Rosengren har här i dag i debatten sagt att det blir motorvägar. Han har sagt det två gånger. Vem i Sverige skulle kunna tolka det på annat sätt än att motorvägar nu kommer byggas? Nästa år kommer projekt att sättas i gång. Med den skrivning om det regionala anslaget som finns i propositionen är det alldeles givet att en del av det kommer att gå till att bygga en mängd trafikleder i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. Jag kan inte tänka mig att någon annan i Sverige skulle kunna tolka det annorlunda.

Fru talman! Det är rätt som Mikael Johansson säger att vi inledde förhandlingarna mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det gick faktiskt ganska bra en längre tid. Miljöpartiet valde sedan att hoppa av eftersom det tyckte att vägsatsningarna var för stora. Det är inget fel i det. Det är bara att konstatera att vi har helt olika politik när det gäller vägar. En sak som jag däremot aldrig har förstått logiken i är när ni i era resonemang säger att ni motsätter er motorvägar. Ni utmålar varenda ny motorväg som ett hot mot det ekologiskt uthålliga samhället. Det är väl så. Men när det gäller att bygga ut tvåfiliga vägar till trefiliga med mitträcken tycker ni att det är helt okej. Ni t.o.m. bejakar de satsningarna eftersom trafiksäkerheten ökar. Jag har svårt att förstå att det är bra med trefiliga vägar och att det är en del av det ekologiskt uthålliga samhället medan det tydligen är miljökatastrof om vi skulle bygga fyrfiliga vägar med ett dike emellan, som ju är motorväg. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till detta.
Fru talman! Jag kan hålla med om att vi hade ett bra samarbete kring infrastrukturpropositionen tills våra budgetförhandlare tog över. Vad gäller frågan om motorväg är principen den att det ofta finns parallella järnvägar längs motorvägarna. Om det saknas ska det naturligtvis byggas en järnväg där. Det lär det antagligen kunna göras nu med Götalandsbanan. Det är vår miljöprofil. Vi vill konkret ha järnvägsprojekt i stället för motorvägar. Det är vår ideologi och vår utgångspunkt i trafiksäkerhetsfrågor. Människor ska kunna ha en framkomlighet och en transportkvalitet. Trefiliga vägar är inte i första hand ett sätt att öka framkomligheten utan en fråga om att öka trafiksäkerheten. Det finns naturligtvis också andra sätt att förbättra trafiksäkerheten. Därför innebär för det mesta inte en trefilig väg att hastigheterna ökar. Människorna upplever det definitivt inte som att det ökar framkomligheten. Det kan snarare vara tvärtom. Det upplever vägarna som mindre och trängre, och det sänker hastigheten. De fyrfiliga vägarna, en minimotorväg eller en stor riktig motorväg, innebär i princip att människor kan köra i 110 kilometer i timmen. Det är en väsentlig skillnad i framkomlighet.
Fru talman! Jag måste ställa frågan om Mikael Johansson någonsin har kört på en trefilig väg. Det är självklart att det ökar framkomligheten. Det är självklart att det är lättare att ta sig fram på en trefilig väg. Man slipper ligga bakom lastbilar utan kan köra om dem till skillnad från hur det är på tvåfiliga vägar. Det är så. Jag vill säga detta som det sista i denna debatt. Det är en fråga som stannar lite i luften. Vad är skillnaden ur miljösynpunkt mellan en väg med ett dike emellan och två filer på vardera sidan och en väg med tre filer? Det ena är en miljökatastrof medan det andra är helt okej. Det har jag svårt för. Det är 39 miljarder som satsas på nationella vägar. De pengarna ska användas för det nationella vägnätet.
Fru talman! Jag har kört på trefiliga vägar, eller jag har rättare sagt åkt med. Jag har inget körkort. Jag tänker inte utsätta andra för den faran att jag skulle köra. Det visar sig att människor upplever att vägarna är trånga. Medelhastigheten sjunker helt enkelt. Det är ganska givet. På en minimotorväg där man sätter upp ett mitträcke och har två filer på var sida kan hastigheten öka till 110 kilometer i timmen. Det är den upplevelsen som människor har haft. Det innebär också att människor komma att få ligga bakom lastbilarna ett antal kilometer tills de några kilometer får en tvåfilig variant. Det är ju det som är syftet, och det kommer att innebära en ökad trafiksäkerhet - dock inte en ökad framkomlighet på samma sätt som är fallet med en motorväg.

Fru talman! När Maud Olofsson kommenterade ett av Näringsdepartementets tidigare alster denna vecka sade hon att det var snuspengar. Tänk ändå om den som är beroende av väl fungerande kommunikationer till Gotland kunde säga detsamma! 150 sidor och med 364 miljarder kronor utlovade - är Gotland över huvud taget inte omnämnt. Jo, på s. 53 i en bisats talas det om att Stockholm, Gotland och Skåne har mindre tjälskador. I övrigt är det helt tomt. Såvitt jag förstår har Vänstern tagit åt sig att de är med på det här. Således står de självklart bakom att man har trängt ut Gotland här. Fru talman! Gotlandstrafiken har varit en mycket långdragen fråga - troligen den mest välutredda politiska frågan och den fråga som diskuterats mest i riksdagen. Sedan år 1975 har det 25 statliga utredningar arbetat; detta med växlande framgång vad gäller innehållet. Den senaste, och möjligen den bästa, utredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen den 6 augusti i år. Underlag för propositioner finns således på Näringsministerns departement, och det har funnits tid för att omsätta detta underlag till en vettig propositionstext. 20 september, står det ingenting om Gotlandstrafiken utöver att regeringen avser att återkomma. I propositionen En politik för tillväxt i hela landet från Rosengrens departement står det att Gotlandstrafiken bör reformeras. Gäller inte tillväxt i hela landet? Gäller inte tillväxt för Gotland? Fru talman! Inte heller i denna mångordiga proposition står det någonting om Gotlands kommunikationer. Min fråga till näringsministern är: Anser näringsministern att Gotland är en del av konungariket Sverige? Jag utgår från att näringsministern har ett bra svar på den frågan. Om svaret är ja, varför i hela friden finns då i denna proposition inte den viktigaste delen av Gotlands infrastruktur vad gäller kommunikationer med? Detta är ju så viktigt för ett helt län i Kom nu inte och säg att sjöfart inte är infrastruktur! I propositionen finns det flera avsnitt om just sjöfarten - om fyrar, farleder, hamnar osv. Dock sägs ingenting om trafiken till och från Gotland, om vår väg över vattnet. Vägen till Öland, är det infrastruktur? Öresundsbron, är det infrastruktur? Fru talman! Frågan torde vara mycket välbekant för näringsministern. Jag har framställt ett antal interpellationer och ställt frågor i detta ärende. Vid interpellationsdebatter i kammaren har näringsministern som regel avslutat med att säga: Jag kan försäkra, Roy Hansson, att Näringsdepartementet kommer att klara ut denna fråga - jaså. Nu kommer näringsministern säkert att meddela att frågan bereds i Regeringskansliet och att ett särskilt remissammanträde kommer att äga rum den 24 oktober - jaha, vad då? Jag frågar mig vad det är för mening med detta. I budgeten för år 2002 finns inte avdelat medel för att lösa denna för Gotland så viktiga fråga, och i den här infrastrukturpropositionen finns Gotlandstrafiken inte omnämnd någonstans trots 150 sidor och tydligen inte heller inom en ram av 364 miljarder fram till år 2015. Avser den beredning som kommer tiden efter år 2015? Avslutningsvis, fru talman, vill jag fråga näringsministern: Är Gotland en del av Sverige?
Fru talman! Låt mig säga att det i den här diskussionen måste föreligga ett stort missförstånd. Om man hade botaniserat i den regionalpolitiska propositionen skulle man ha förstått att det är fråga om ett missförstånd. Där står det på flera sidor om Gotlandstrafiken. Där står det också om hur den ska hanteras. Den saken ska nu beredas i Regeringskansliet. Jag är övertygad om att vi kommer att lösa denna fråga väl efter alla utredningar. Vidare är det så att vi varje år har avdelat 20 miljoner för Gotlandstrafiken, och vi kommer fortsätta med att stödja Gotlandstrafiken. Vad vi försöker få fram är ett system som är bättre än det som vi tidigare haft. Det här är väl utvecklat i den regionalpolitiska propositionen, och vi återkommer till detta.
Fru talman! Missförståndet står nog inte jag för. I den regionalpolitiska propositionen finns Gotlandstrafiken omnämnd på s. 127 men där står absolut ingenting, bara att trafiken måste reformeras. Så är det med den saken; det sägs alltså ingenting konkret. Som jag sagt finns heller ingenting i budgetpropositionen, utan regeringen ska återkomma. I den här 153 sidor tjocka luntan står, som sagt, Gotland omnämnt endast vad gäller tjälskador. Beträffande den utredning som avlämnade sitt betänkande den 6 augusti var det i de direktiv till utredningen som gavs i december entydigt att utestående frågor skulle lösas. Det gäller då det s.k. Gotlandstillägget. Den utredning som lämnade sitt betänkande till regeringen den 6 augusti var bra. Man tog ställning i frågan och hade förslag till en acceptabel lösning vad gäller Gotlandstrafiken. Alla var inte nöjda men det hade nog gått att nå acceptans för detta. Det här underlaget finns alltså hos Näringsdepartementet men man har inte velat behandla detta. Det måste betyda att näringsministern inte anser att Gotland är en del av Sverige, i varje fall inte en del av
Fru talman! Jag hade egentligen inte begärt replik men jag kan väl ta replik när jag nu fick tillfälle till det. Det här ska ju remissbehandlas, bedömas osv. Vi återkommer i frågan. Vi har inte glömt Gotlandstrafiken, utan den är en mycket viktig del. Här har man gjort bedömningen att det självklart handlar om både transport och infrastrukturpolitik. Men ytterst handlar det också - vilket finns beskrivet - om sådant som har med regionalpolitiken att göra. Vi återkommer om detta, och jag är övertygad om att alla kommer att bli nöjda. Jag tycker att tonen här är lite väl hård - om jag får säga så, fru talman. Här har vi ju en process i gång, och vi har en dialog i denna fråga.
Fru talman! Det är helt rätt uppfattat - tonen är hård här, och den är också hård på Gotland. Sedan år 1975 har det ju varit ett ständigt utredande, vilket har skapat osäkerhet. Jag förstår till fullo att näringsministern inte ville begära replik men det var ju väl att det ändå blev så. Återigen hänvisas det till infrastrukturpropositionen. Gå hem till departementet och läs! På s. 127 står det absolut ingenting, utan det sägs bara att Gotlandstrafiken bör reformeras. Enligt Berit Rolléns utredning finns det förslag om hur denna fråga ska hanteras. Varför kunde det inte vara med i budgetpropositionen? Varför var det inte med i denna tjocka lunta om infrastrukturen? Är det möjligen så att vi på Gotland ska vänta till efter år 2015?
Fru talman! För det första: Näringsministern hade bilaterala överläggningar här i kammaren och var därför förhindrad att replikera. Därför vill jag bara helt kort upprepa frågan: Är det en ny tidtabell som gäller i och med denna proposition, eller är det Vägverkets planer som ska gälla - dvs. är det Vägverket eller Björn Rosengrens artikel i Aftonbladet som gäller? För det andra: När det gäller Björn Rosengrens väldigt starkt uttalade sympati för PPP-lösningar undrar jag vad det är som gör att de nu inte finns med på samma sätt. För det tredje: Riksdagens revisorer har ju riktat mycket stark kritik som diskuterades här i riksdagen i våras. Enligt ett enigt beslut hette det att det hade brustit i underlaget. Detta får inte fortsätta. Har näringsministern läst igenom vad Riksdagens revisorer och riksdagen säger i sin kritik om det som brister?
Fru talman! När det gäller planerna går det till så att vi formulerar en proposition. Propositionen föreläggs riksdagen. Sedan antar riksdagen propositionen. Vi går ut till trafikverken, som kommer in med planer. De planerna fastställer sedan regeringen, och planerna går tillbaka till riksdagen och ut till trafikverken. Dessa sätter då i gång sin process. Det är den ordning som vi har. Det är alltså Vägverkets planer som kommer in. Sedan gör regeringen en bedömning av dem. Därmed är det Vägverket som så att säga har professionen och gör bedömningarna. Det är ingen ändring i den processen. När det gäller PPP-lösningar sade jag tidigare att vi gjorde en promemoria, en s.k. departementsskrivelse, där det fördes en diskussion. Politiskt har vi aldrig tagit ställning för eller emot PPP. Jag har - det vill jag säga här i kammaren - varit öppen för det och tyckt att det är någonting som man skulle kunna pröva, men jag kan konstatera att vi inte har fått fram det i denna proposition. Sedan gäller det Riksdagens revisorer. Om jag förstår rätt handlar det om den kritik som har funnits mot att man har gjort stora satsningar som inte har ansetts följa det som är samhällsekonomiskt rimligt. Vad vi säger i den här propositionen är att det ska vara samhällsekonomiskt, men vi ska också förena de olika mål som vi har i trafikpolitiken, alltså de sex delmålen. De ska förenas. Vi ska försöka samordna detta, men man ska självklart göra en samhällsekonomisk bedömning.
Fru talman! Näringsministern bejakar den kritik som riksdagen och Riksdagens revisorer har gett och säger att det ska vara en rimlig och god analys, men propositionen har ju inte lett i bevis att det är så. Jag uppskattar att näringsministern ändå synes ta allvarligt på detta. Sedan blir jag inte riktigt klok på vad som gäller för tidtabellen. Björn Rosengren säger att det är Vägverket som är proffset på det här och att regeringen sedan gör bedömningar. Men vem har sista ordet? Det är den fråga som det är intressant att få svar på. Sedan uppskattar jag, fru talman, att Björn Rosengren inte har stängt dörren för PPP-lösningar - om herr Rosengren får bestämma.

Fru talman! Per Bill har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa de svenska konsumenternas valfrihet vad gäller ett brett sortiment av spritdrycker, vin och starköl. Systembolagets sortiment har förändrats kontinuerligt genom åren och kommer garanterat att förändras även framöver. Olika dryckessorter kommer och försvinner. Kundernas preferenser för olika sorter förändras hela tiden. Enligt uppgift från Systembolaget hade bolaget 1995, då Sverige blev EU-medlem, artiklar inklusive beställningssortimentet och hanterar totalt ca 12 000 artiklar om året. Systembolaget erbjuder ett av världens i särklass största sortiment, och det kommer man att göra i fortsättningen också. Den förändring som nu genomförs inom bolaget, och som har prövats vid ca 150 butiker under det senaste året, innebär en ny modell för utveckling av sortimentet som är bättre anpassad till kundernas efterfrågan. Syftet är också att förbättra servicen och göra den mer lokalt anpassad än tidigare. För att erbjuda ökad service tillkommer också kontinuerligt fler självbetjäningsbutiker. Fördelarna med den modell som prövats är enligt bolaget många. Tillgången till de mest efterfrågade varorna säkerställs i alla butiker. Det blir därmed färre tomma hyllor än tidigare. Sortimentet blir tydligare och mer överskådligt för kunderna. Varor som få eller ingen köper försvinner. Dessa går dock fortfarande att beställa hem utan extra kostnad. Jag har erfarit att bolaget arbetar med att förbättra och snabba på denna service. Systemet innebär också att kunderna utanför storstäderna får bättre tillgång till bolagets nyhetslanseringar. Sortimentet blir i ännu högre grad än tidigare baserat på vad kunderna faktiskt handlar. Jag har därför fullt förtroende för bolagets förmåga att säkerställa de svenska konsumenternas valfrihet vad gäller ett tillräckligt brett sortiment av spritdrycker, vin och starköl samtidigt som kunderna ges en god service.

Fru talman! Det alldeles grundläggande i Systembolagets hantering av sitt uppdrag är att vi har den ordningen att Systembolagets styrelse och ledning är ansvariga för att leva upp till det avtal som har tecknats med staten. Det är naturligtvis inte vare sig Per Bills eller min uppgift att bestämma hur det hanterar sina butiker. Det får prövas i förhållande till det avtal vi har. Min uppfattning efter att ha informerat mig om den förändring som sker är att Systembolaget väl lever upp till det avtal och de skyldigheter det har. Sedan kan somliga, som exempelvis Per Bill, egentligen argumentera för en annan detaljhandelsordning, dvs. att man släpper monopolet och låter detaljhandeln bli fri. Det har emellertid majoriteten i Sveriges riksdag sagt nej till av alkoholpolitiska skäl. Om man införde en annan ordning tror jag att man skulle befinna sig i en situation där människor kommer in i butiken och konstaterar att det vin de vill ha faktiskt inte finns. Då ges beskedet: Nej, bäste herr Bill, det här vinet för inte vi, men försök gärna någon annanstans. På Systembolaget har jag ändå möjligheten att beställa varor i sannolikt världens största sortiment. Utbudet är fantastiskt. Om jag har ett specialintresse har jag möjlighet att göra beställningen. Sortimentsstyrningen handlar faktiskt om att i större utsträckning få ett sortiment som är anpassat efter kundernas efterfrågan. Sortimentsuppbyggnaden sker med anpassning till vilken efterfrågan som finns i de enskilda butikerna. Det finns också möjlighet - vilket ska påpekas - för den enskilda butikschefen att utöver det sortiment som finns i det s.k. bassortimentet göra ett tillägg på 20 %. Har man som chef för butiken aktiva konsumenter som Per Bill eller herr Engqvist så kan man ju se till att man faktiskt tillgodoser våra önskemål och håller de viner som Bill och Engqvist är speciellt intresserade av. Jag tror alltså att detta är ett effektivt sätt att se till att få en kundanpassning av sortimentet och att se till att man sköter sitt uppdrag effektivt och har en modern detaljhandel inom Systembolagets hägn. Det visar sig också i de undersökningar som Systemet självt har gjort när det gäller kundernas attityder till förändringarna att kunderna är mycket nöjda. De upplever att de har fått ett gott sortiment, att de blir rätt bemötta och att de inte har några svårigheter att få de varor som de efterfrågar. Systembolagets kunder är alltså nöjda, och det är väl ett gott bevis för att förändringen innebär en förbättring i förhållande till nuläget.

Fru talman! Per Bills idealbild av detaljhandeln för alkohol skulle kunna passa för de allra största städerna. Möjligtvis kan man tänka sig att man i Stockholm, Göteborg, Malmö och i några städer till har specialbutiker som är inriktade på enbart italienska viner, enbart franska viner eller något liknande. Men vad vi talar om är att garantera en detaljhandel som fungerar över hela landet. Det intressanta med den modell som Systembolaget nu arbetar med är att oavsett storleken på butik ska den som besöker butiken vara säker på att alltid hitta de mest populära vinerna i alla prisklasser. Det gäller 85 röda viner och 74 vita viner. Man ska exempelvis hitta sju olika sorters maltwhisky. Man ska också hitta mer udda varor, exempelvis veteöl som jag själv aldrig har provat men som låter spännande. Det handlar alltså om ett bassortiment som finns i Systembolagets samtliga butiker. Till detta kommer att man kan bygga på bassortimentet beroende på den regionala eller lokala efterfrågan, dvs. om man vet om att kundkretsen har vissa intressen så kan man bygga på sortimentet. Till detta kommer också att chefen kan lägga på ytterligare 20 % i förändringar för att anpassa sortimentet till kundernas efterfrågan. Jag menar att detta är ett bra sätt att se till att vi har serviceinriktade Systembutiker över hela landet. Sedan finns naturligtvis också de som har mycket speciella intressen. Man kan ha sett något vin som inte finns tillgängligt, men som finns i bassortimentet. Jag kan inte säga hur många som beställer just sådana viner, men jag kan däremot berätta att jag själv har gjort det. Det finns faktiskt kunder som går till Systembolaget och säger: Vad bra! Jag går till Systembolaget, för det här vinet skulle jag vilja pröva. Det är nytt och spännande, och jag skulle vilja ta del av det. Jag ser till att man tar hem det. Så visst finns det sådana kunder! Jag tror inte att de är många, men det finns kunder som har specialintressen. Detta är ett sätt att garantera det som är viktigt, nämligen ett effektivt Systembolag för att skapa trovärdighet kring monopolet i framtiden. Om man inte hade en styrelse och en företagsledning som ser till att man hanterar sitt uppdrag effektivt, kostnadseffektivt och serviceinriktat och att man moderniserar företaget så tror jag att vi skulle få en situation där många skulle ifrågasätta monopolet. Det är viktigt att ledningen för företaget och dess styrelse ser till så att vi har ett modernt och effektivt Systembolag för att man inte ska såga av den gren man sitter på. Om vi hade ett systembolag som upplevdes som gammalmodigt och stelbent och som inte var berett att förändras så tror jag att Per Bill och andra skulle hitta starka argument för att bryta upp monopolet. Nu får vi ett effektivt systembolag som garanterar att vi kan behålla monopolet också för lång tid framöver.

Fru talman! Kenneth Johansson har frågat mig om jag avser att utveckla system med subventionerad hemservice för pensionärer och om jag avser att avsätta ekonomiska medel för ändamålet. Interpellationen innehåller även en fråga om vilka åtgärder jag i övrigt avser att vidta för att möjliggöra för pensionärerna att komplettera kommunens hemtjänst. Under 1990-talet har äldreomsorgen och äldrevården genomgått stora förändringar vad gäller såväl inriktningen på insatserna som innehållet i dessa. Ädelreformen och strukturförändringar inom sjukhusvården har tillsammans medfört ett ökat tryck på den öppna vården och kommunernas äldreomsorg. Den försämrade ekonomiska situationen i kommunerna under 1990-talet har inneburit svårigheter att tillgodose de ökade behov av vård och omsorg som dessa förändringar medfört. 1997. Minskningen var störst bland de yngre pensionärerna, men även andelen i gruppen 80 år och äldre har minskat. Under senare år har dock andelen äldre som erhåller äldreomsorg i ordinärt eller särskilt boende stabiliserats på en nivå på ca 16 %. Såväl Socialstyrelsen som länsstyrelserna visar i sina uppföljningar att den minskade täckningsgraden till stor del förklaras av att kommunerna prioriterar hårdare bland omsorgstagarna. Insatserna koncentreras till de allra äldsta och de med störst behov av vård och omsorg. Under senare år har det kommit flera rapporter om kommuner som tillhandahåller serviceinsatser i såväl ordinärt som särskilt boende först efter prövning av den äldres ekonomiska situation. Jag har känt stor tveksamhet kring huruvida detta är förenligt med socialtjänstlagen samt de principer för äldrepolitiken som regeringen redovisade i Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken år 1998. I handlingsplanen slås fast att vård och omsorg ska vara solidariskt finansierad genom skattemedel och att den ska vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. I socialtjänstpropositionen, som regeringen överlämnade till riksdagen i våras, redovisade regeringen att den anser att ekonomisk behovsprövning inte får förekomma när det gäller prövning av rätten till insatser inom kommunernas äldre och handikappomsorg. Det är den enskildes behov av en viss insats som ska prövas och den ekonomiska prövningen ska ske vid fastställande av avgifter för de insatser som den enskilde beviljats. Riksdagen har vid behandlingen av socialtjänstpropositionen i juni ställt sig bakom detta uttalande från regeringen. Även om den ekonomiska situationen för de äldre som grupp har förbättrats sedan 1990-talets början finns det fortfarande ett förhållandevis stort antal äldre som har mycket begränsade resurser. Som exempel kan nämnas att av de äldre som får insatser från kommunernas äldreomsorg är det i dag 10-15 % som inte betalar någon avgift, främst på grund av att de har för låga inkomster. Av dessa är det många som inte skulle ha möjlighet att köpa hushållstjänster, inte ens om de var subventionerade till de nivåer som ibland nämns i debatten. Detta skulle i sin tur kunna medföra en utveckling som på sikt innebär att serviceinsatser inom hemtjänsten enbart utgår till äldre med små ekonomiska resurser. Det är också tveksamt om man ska införa subventioner av hushållstjänster enbart till gruppen äldre. Mot bakgrund av det redovisade ser jag inga skäl till att införa statliga subventioner som gör det möjligt för vissa äldre att köpa servicetjänster.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. De allra flesta av oss vill nog kunna bo kvar hemma i vår hembygd så länge det går. Vi vill bo kvar i vårt sociala nätverk där vi känner trygghet och gemenskap. För många är det livskvalitet på äldre dagar. För att klara detta krävs ett varierat och anpassat boende, kanske ett småskaligt seniorboende, och olika insatser i hemmet såsom hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, sjukvård i hemmet och färdtjänst. En ansträngd ekonomi för kommunerna och ett ökat antal äldre har lett till att hemtjänsten har utvecklats från något av en allmän hemservice till att kommunerna i första hand begränsar sina insatser till de allra nödvändigaste omvårdnadsinsatserna. Socialtjänststatistiken visar att utvecklingen fortsätter - färre får hjälp, men de som får hjälp får allt större insatser. Begränsningen försvårar för många äldre med välfärdsförluster och sänkt livskvalitet som resultat. Många pensionärshushåll som inte får hemtjänst har ju ändå behov av service som t.ex. hjälp med grundlig städning, tvättning, inköp, promenader, fönsterputsning och snöskottning. Det är behov som på något sätt måste tillgodoses för att man ska kunna bo kvar hemma. Jag och Centerpartiet har under en följd av år lagt fram förslag här i riksdagen om en subventionerad hemservice för pensionärshushåll, förtids och folkpensionärer. Vi har egna idéer om hur det skulle kunna fungera, och vi har också under senare tid följt bl.a. Kommunals verksamhet i Örebro. Vi upprepar vårt förslag i årets äldremotion och anvisar också medel i budgetmotionen för år 2002. Vi vet att det finns ett behov. Vi känner stöd för vårt förslag, åtminstone utanför riksdagen. Vi ser det som ett viktigt komplement till den kommunala behovsprövade hemtjänsten. Med glädje läste jag i Kommunalarbetaren nr 15 i år med anledning av Örebroprojektet att vi nu tydligen har fått socialministern med på vagnen. Det är ett jättespännande material - både försöksverksamheten och förslaget i sig. Det är bra om den hemtjänst som ges i dag enligt socialtjänstlagen kan kompletteras. När vi diskuterar utvecklingen av äldrepolitiken under våren kommer förslaget helt klart att finnas med, säger socialministern. Så bra, tänkte jag. Visst förstår jag att det går lättare för ministern att anamma idéerna om de kommer från Kommunal än om de kommer från Centerpartiet, men det bjuder vi på, tänkte jag. Mot den här bakgrunden, den positiva inställning som socialministern gav sken av i intervjun i Kommunalarbetaren, förstår jag mig inte på det svar som socialministern har lämnat här i dag. Jag tror att socialministern har tagit med sig fel svar. Här säger han precis tvärtom. Vi ska inte satsa på ett system med subventionerad hemservice. Inga ekonomiska medel finns anvisade i budgeten. Det finns inga idéer om andra sätt att komplettera kommunernas hemtjänst. Jag skulle vilja fråga socialministern om han är totalt felciterad i Kommunalarbetaren nr 15 i år. Har socialministern några synpunkter på den verksamhet som har bedrivits i projektform?

Fru talman! Man ska läsa också Kommunalarbetaren med stor försiktighet eller i alla fall se helheten. Det intressanta med Kommunals experiment har varit att man har utvecklat en försöksverksamhet i syfte att komplettera hemtjänsten. Mitt svar handlar om synen på den kommunala hemtjänsten. Jag tycker att det är viktigt att den kommunala hemtjänsten enligt de gamla principerna återtar också den hemtjänst som handlar om service till de gamla. Alla undersökningar pekar på att det egentligen inte har varit någon meningsfull besparing att ta bort den form av hemtjänst som har handlat om städning, tvätt, inköp, post och bankärenden och liknande som man kunnat få under några timmar i veckan. Det har varit viktigt för många äldre att få den här servicen för att kunna bo kvar hemma. Jag menar - och det är rätt viktigt att det också finns stöd för detta i alla de beslut riksdagen har fattat - att kommunerna bör återuppta denna hemtjänst. Det är det viktigaste. Den ska bedömas efter behovet, inte efter inkomsten, och följa socialtjänstlagens principer. Det är i huvudsak på det sättet som vi ska återupprätta den form av hemtjänst som har försvunnit under 80 och 90-talet, och jag menar att kommunerna har skyldighet att försöka leva upp till ambitionen att ge stöd också till människor som bor hemma. Utöver detta kan man mycket väl resonera om ifall det ska finnas en marknad för en annan form av hemtjänst. Men det viktiga är att om den ska subventioneras kan det inte ske på socialtjänstlagens grund. Den frågan måste prövas i förhållande till allmänt stöd till tjänstenäringen eller till vissa hushållsnära tjänster som prövas i annat sammanhang. Jag vill alltså skilja mellan socialtjänstens uppdrag och socialtjänstens principer, som innebär att man inte gör en inkomstprövning utan en behovsprövning. Jag är också mån om att slå vakt om en hemtjänst som återupprättar den typ av lättare hemtjänst som fanns under 80-talet. Vidare är jag intresserad av i vilken mån man ska kunna komplettera med hushållsnära tjänster därutöver. Jag är inte alldeles säker på att det då ska vara fråga om en subventionering bara för dem som är över 80 år, utan man kan diskutera helt andra saker. Men detta är inte mitt ansvarsområde, utan det får diskuteras med dem som har ansvar för näringspolitiken och skattepolitiken. Det var detta som jag försökte uttrycka i mitt svar till Kommunalarbetaren.
Fru talman! Att insatserna ska vara behovsprövade och inte på något sätt beroende av hur tjock plånbok man har är vi helt överens om. Det som jag har pläderat för och som jag anser att Örebroprojektet talar för är ett komplement till socialtjänstlagen för att människor ska kunna behålla sitt gamla boende på ålderns höst. Det är detta komplement som förs fram min interpellation. Jag har i interpellationen också åberopat just Örebroprojektet. Vi i Centerpartiet vill som komplement till socialtjänstlagen och socialtjänsten på alla sätt ge möjligheter att hitta varianter som ger äldre personer en chans att kunna bo kvar hemma. Det är det som vi har redovisat i vårt förslag till subventionerad hemservice och som vi avser när vi föreslår 125 miljoner kronor i halvårseffekt i nästa års budget. Vi kompletterar detta med andra idéer som vi tycker är väldigt viktiga i sammanhanget, nämligen att kommuner på alla sätt ska stimuleras till en valfrihet och en mångfald i boendet i samverkan med HSB, Riksbyggen, privata seniorboenden och småskaliga äldrekooperativ som dyker upp. Detta kan kompletteras med viktiga samhälleliga insatser för att möjliggöra att servicen finns kvar ute i bygderna. Det kan gälla allt från bank, apotek och post till riksfärdtjänst. Dessutom bör man stimulera väntjänst och frivilligorganisationer, som ju är jätteviktiga för att man ska kunna stanna kvar i det egna boendet. Det är så vi ser på detta. Jag finner att grundidéerna i Kommunals försöksverksamhet 80+, där jag för övrigt tycker att man också kan diskutera åldersgränser, är värda att ta till vara. Man ser det själv som en billig välfärds och valfrihetsreform. Man räknar med att det i landet finns ca 100 000 människor över 80 år som inte kan bo kvar hemma, om de inte får kompletterande hjälp. Det är viktigt att själv få bestämma vad man vill ha hjälp med och likaså med avlastning från make eller maka eller från övriga anhöriga. Livskvaliteten förbättras och jämställdheten ökar. Kostnaden föreslås fördelad mellan kommun, stat och brukare. Man framhåller helt riktigt att redan vid relativt små effekter i form av senareläggning av tyngre och mer kostsam äldreomsorg blir reformen i stort sett finansierad. Man vill liksom också vi från Centerpartiet se en sådan verksamhet i någon form genomförd i full skala över hela landet. Jag tycker, även om det kanske ligger på någon annan ministers bord, att det är en viktig sak för den samlade regeringen att svara på om den vill komplettera den befintliga hemtjänsten med den här typen av verksamhet. Vi är helt överens om att för den traditionella och huvudsakliga socialtjänsten är det behovet och definitivt inte plånboken som ska avgöra.
Fru talman! Bara några tankar om vad det är för slags diskussioner som vi för. Diskussionen handlar först om vår uppfattning om vad socialtjänstlagen faktiskt innebär. I propositionen Avgifter inom äldreoch handikappomsorgen, som det ju ska fattas beslut om i riksdagen under hösten, redovisar vi ganska utförligt vår syn på innehållet i hemtjänstbegreppet. Vi konstaterar i propositionen att i begreppet hemtjänst ingår både insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. Med serviceinsatser menar vi t.ex. Vi påpekar också att det faktiskt inte finns stöd i något beslut från vare sig regering eller riksdag för att hemtjänsten inte ska omfatta serviceinsatser. Det är ett viktigt påpekande, för det är till sist kommunens ambitioner som avgör. Jag tror att vi tillsammans kan beklaga att kommunerna tolkade sin ekonomiska situation så under 90-talet att de drog ned på just denna del av hemtjänsten. Om vi nu har ett ekonomiskt utrymme för att utveckla socialtjänsten och stödet till de äldre, tycker jag att man ska se till att kommunerna får möjlighet att bygga ut den hemtjänst som är en del av socialtjänsten och som inte är inkomstprövad utan behovsprövad. Kommunals försöksverksamhet har visat på bristerna i hemtjänsten, och så länge den kommunala hemtjänsten inte kan erbjuda den här formen av service växer naturligtvis behovet av att lösa problemen på annat sätt. Men om vi ger kommunerna möjlighet att bygga ut den kommunala hemtjänsten, får vi en annan situation. Vidare kan man, som Kenneth Johansson och Centern gör, föra ett resonemang om hur de hushållsnära tjänsterna ska se ut och i vilken mån det finns behov av att subventionera dessa för att göra dem tillgängliga för flera. Det är en spännande diskussion, men jag menar att den ska föras åtskild från debatten om socialtjänsten. När jag svarade på uppvaktningen sade jag att Kommunals verksamhet naturligtvis ska vara med i debatten och att vi ska dra slutsatser av den. Det är inte alldeles säkert att man ska dra de slutsatser som dras från Kenneth Johanssons eller Kommunals sida. Det är jag inte beredd att göra, men det är viktigt att se till att vi får en bättre hemtjänst.
Fru talman! Jag tycker att det i den här debatten är en mycket stor skillnad mellan vad som framgår av Kommunalarbetarens artikel och den uppfattning som socialministern här har redovisat. Jag beklagar det, för jag tror att även om vi lyckas med att förstärka kommunernas ekonomi och att återupprätta en del uppgifter ute i kommunerna, behöver vi titta på olika sätt att komma fram till lösningar. Vi behöver komplettera med nya insatser, och vi behöver framför allt vara bejakande när nytänkande och nya projekt dyker upp. Jag tycker att det är viktigt. Jag tror att Kommunförbundet och andra aktörer kommer att uppfatta det som en nyhet när socialministern säger att det inte finns något stöd för kommunerna att dra in på städning, fönsterputsning o.d. Men det får väl den efterföljande debatten visa. Jag har sett det som angeläget att lyfta fram att subventionerad hemservice kan vara värd att titta på som komplement till övriga insatser. Det finns helt klart en efterfrågan på och en marknad för den. Vi har år efter år från Centerpartiet lagt fram finansierade förslag vilka vi, som jag tidigare sagt, hittills fått lindrigt uttryckt ganska begränsat stöd för. Vi kommer att fortsätta med det, och vi vill på alla sätt medverka till att vi ska få en livskvalitet och framför allt då livskvalitet i det här fallet på äldre dar.

Fru talman! Lennart Hedquist har frågat mig om vilken den bakomliggande orsaken var till att regeringen lät Heby kommuns förnyade ansökan ligga i två månader utan åtgärd. Han har också frågat mig hur regeringen avser att nu leva upp till riksdagens beslut av den 12 juni i år angående handläggning av Heby kommuns förnyade ansökan om länsbyte, så att positivt beslut kan fattas i god tid före den 1 januari Mikael Oscarsson har frågat mig om regeringen avser att tillmötesgå Heby kommuns nya ansökan om att övergå från att tillhöra Västmanlands län till att tillhöra Uppsala län. Han har också frågat mig om jag, i enlighet med riksdagens beslut i juni 2001, skyndsamt avser att bereda frågan så att länsbytet kan ske fr.o.m. den 1 januari 2003. 2001 och regeringen fattade beslut i ärendet den 11 oktober 2001. Den sammanlagda handläggningstiden av ärendet kan således inte bedömas som speciellt lång. anges också att genom tillkännagivandet kommer riksdagen otvetydigt att ta ställning för att en fråga om indelningsändring ska avgöras med betydligt ökad tyngd lagd till den folkliga opinionen. Vidare anges att utskottet utgår från att regeringen efter tillkännagivandet kommer att avgöra indelningsfrågor i enlighet med riksdagens ställningstagande. Utskottet framhåller att så bör bli fallet om Heby kommun förnyar sin ansökan. Detta uttalande om Heby kommun ingår alltså formellt sett inte i själva det tillkännagivande som riksdagen överlämnade till regeringen. Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig och menade att det var tveksamt om riksdagen över huvud taget bör göra ett uttalande av denna innebörd i ett förvaltningsärende. De hävdade att om motionärerna önskade en ändring, borde denna önskan komma till uttryck genom en lagändring eller andra generella åtgärder, som är så utformade att de inte i praktiken kommer att avse ett fall eller ett enskilt ärende. Regeringen beslutade den 27 september 2001 att i tilläggsdirektiv ge Kommundemokratikommittén i uppdrag att se över förutsättningarna för och förfarandet vid ändringar i landstings och kommunindelningen. Kommittén ska även överväga om förfarandet vid ändringar i länsindelningen bör lagregleras och om regeringen ska ges möjlighet att besluta om extra val vid större indelningsändringar. Vidare ska övervägas om regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska kunna föranstalta om folkomröstning i sådana områden som berörs av en ansökan om indelningsändring. Regeringen har således tillmötesgått riksdagens formella begäran om en översyn av indelningslagen. När det gäller regeringens avslagsbeslut i ärendet rörande Heby kommun så har regeringen inte funnit att några nya omständigheter i sak framförts i ansökan och därför kommit till samma bedömning som i april 2001.

Fru talman!

Det är alltså så att ett beslut här i parlamentet, riksdagen, kan man tydligen totalt strunta i, enligt demokratiministern. Jag tror att många andra har lite andra funderingar om vad demokrati och parlamentarism i så fall är. Jag har frågat statsrådet, som jag får tacka för svaret, även om svaret är mycket indirekt, hur regeringen avser att leva upp till riksdagens beslut. Det blev ju som sagt att man i praktiken har struntat i vad bostadsutskottet och riksdagen uttalade beträffande handläggningen av den förnyade ansökan från Heby kommun. Jag har också frågat om vilken den bakomliggande orsaken var till att Hebys förnyade ansökan låg i två månader utan åtgärd. Här säger man att handläggningstiden inte blev så lång, men det var ju ingalunda regeringens förtjänst, utan det var tack vare att Kammarkollegiet, när man väl efter två månader fick ärendet på remiss, svarade så utomordentligt snabbt. Regeringens strategi var uppenbarligen att fördröja ärendet så att beslut inte kunde fattas i god tid före 1 januari 2002. Det är, tycker jag, upprörande att det statsråd som ska svara för god förvaltningspolitik och demokrati förfar på det sättet.

Det skäl som regeringen åberopade i våras var att det här skulle kunna skada sjukvården. Men Kammarkollegiet har entydigt visat att så är inte fallet. Vi alla som känner till valfrihetsavtalen mellan landstingen, och särskilt valfrihetsavtalet mellan Västmanlands läns och Uppsala läns landsting, vet ju att det avtalet är särskilt förmånligt för länsinvånarna i både Västmanlands och Uppsala län, eftersom man också betalar för resor utanför länsgränsen. Därför är min fråga, när nu regeringen har försatt sig i den här situationen och har sagt nej: Vilken är den bakomliggande orsaken till att man inte kunde bifalla den förnyade ansökan?
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Dock är det ju inte det svar som jag hade trott att jag skulle få. Jag vill inleda med att repetera händelseförloppet i Hebyfrågan. Frågan om Heby kommuns länstillhörighet har varit en stor fråga bland hebyborna under många år. För tre år sedan var det så dags för folkomröstningen. En stor del av de röstberättigade deltog, närmare bestämt 75 %, en ganska fantastisk siffra egentligen. Folkomröstningen gav följande resultat: 39,9 % sade nej och 57,7 % sade ja, dvs. en klar majoritet var för detta länsbyte. Ett enigt kommunfullmäktige skickade sedan ansökan till regeringen om att man vill byta län. Kammarkollegiet, som är regeringens egen utredningsinstans i indelningsfrågor, utredde saken. När utredningen var klar rekommenderade Kammarkollegiet regeringen att bevilja länsbytet. Den noggranna utredningen visade att det innebär bestående fördelar för Heby att byta län, och utredningen visade också att konsekvenserna för berörda län var ringa. Hur kan regeringen ändå motivera sitt avslag med att ett länsbyte skulle få svåra konsekvenser för landstinget i Västmanlands län? Som jag ser det negligerar regeringen både Kammarkollegiet och en väljarmajoritet i Heby kommun till förmån för ett oenigt remissyttrande från det socialdemokratiskt styrda landstinget i Västmanlands län. Man skyller på att landstinget i Västmanland skulle få väldiga kostnader. Men beräkningsunderlaget har aldrig redovisats. Det skulle vara välgörande om demokratiminister Britta Lejon redovisade beräkningsgrunderna - om hon har tagit del av dem - skriftligen eller muntligen. Det skulle också vara intressant för alla hebybor och för oss andra som är engagerade i frågan att få veta om hon inte har fått ta del av beräkningsgrunderna. I svaret sade demokratiministern att sedan beslutet fattades i våras har det inte hänt någonting som förändrar saken. Jag vill bara kort peka på två saker. För det första: I september trädde valfrihetsavtalet i kraft i hela riket. Alla svenskar, inklusive hebyborna, har rätt att välja vilket landsting som de vill ha vård i. Man har t.o.m. rätt att få sina sjukresor betalade. För det andra: I juni gjorde riksdagen ett uttalande om att nästa gång som hebyborna och Heby kommun ansöker om att få bli en del av Uppsala län bör regeringen säga ja. Då är min fråga: Anser demokratiministern att dessa två omständigheter inte har någon betydelse för avgörandet av Hebyfrågan?
Fru talman! Så var det dags för Hebyfrågan igen. I mina allra bästa stunder trodde jag att regeringen den här gången skulle säga ett klart ja till Hebys begäran om att få byta län. Vi är många som har arbetat för det, och det var många som hoppades. Men, tyvärr, återigen negligerar demokratiministern demokratin. Det ska vara folkvälde, och all makt ska utgå från folket, eller är det inte så i den socialistiska regeringen som vi har i Sverige? Vi anser att vi har en verklig demokrati i vårt land, och vi vill slå vakt om den. Demokratiministern får ursäkta, men irritationen är stor hos Centerpartiet både över handläggningen och över beslutet. I Hebyärendet har folket i en folkomröstning sagt sitt. En klar majoritet vill byta län. Det finns inga hinder för det, säger Kammarkollegiet. Jag vill påstå att bostadsutskottet och riksdagen var hyggliga i våras när man gav regeringen en chans. Regeringen säger ändå nej. Vad är man rädd för? Vilkas ärenden går man? Fru talman! Egentligen anser jag att den här interpellationsdebatten med demokratiministern är utsiktslös när det gäller att få regeringen att ändra uppfattning. Dessvärre har Centerpartiet ingen tilltro till demokratiministern och regeringen i den här frågan. Det som däremot är intressant är var Moderata samlingspartiet står i frågan. Jag har större tilltro till mina borgerliga kolleger och större anledning att debattera med dem. Vill moderaterna ställa sig bakom mitt och Centerpartiets förslag om att stifta en särskild lag för Heby, lex Heby, som går ut på att riksdagen beslutar att Heby ska tillhöra Uppsala län? Inför det förra regeringsbeslutet om Hebys länsbyte gav en majoritet i bostadsutskottet - Socialdemokraterna och Vänstern var naturligtvis inte med, men Miljöpartiet var det - en möjlighet att låta riksdagen besluta i ärendet. Vi från Centerpartiet har länge arbetat för en ändring i indelningslagen som flyttar beslut om kommun och länsindelningsfrågor från regeringen till riksdagen, till det folkvalda parlamentet. Den kompromiss som vi då gjorde var det näst bästa förslaget. Men moderaterna sade i det läget blankt nej till en speciallagstiftning. Så här i efterhand tror jag att alla inser att det hade varit det bästa, för då hade ärendet varit i hamn i dag. Hur är inställningen i dag? Jag hoppas innerligt att den debatt som förs i Heby, i vårt hemlän Uppsala och här i riksdagen inte är ett spel för galleriet, utan att det är allvarligt menat från de partier som önskar att tillmötesgå hebyborna. Det är ju det som är viktigt, att folket ute på marknivå får säga sitt och att vi visar respekt för det. Vill vi tillsammans i handling visa att vi menar allvar och vill också demokratiministern vara med på det tåget?
Fru talman! Visst ska regeringen kunna fatta ett beslut som avviker från ett folkomröstningsresultat. Regeringen har att göra en helhetsbedömning. Men det som är så allvarligt med Hebyärendet är att man ska ange skäl när man har gjort sin helhetsbedömning, men då pekar man på de skäl som gör att det blir dyrare för landstinget i Västmanland utan att gå in på dessa skäl och förklara dem. Det finns också andra som säger motsatsen. Det är detta som är det allvarliga. På en punkt är jag inte enig med Rigmor Stenmark. Hon tror inte att det här tjänar någonting till. Jag tror att efter den här debatten har vi än en gång visat att regeringen inte har några skäl. Jag tycker inte om att man antyder att det skulle finnas andra hänsyn som har tagits här, hänsyn som har att göra med andra ministrar som bor i Västmanland. Men jag tycker att regeringen får skylla sig själv när man inte anger skälen till varför man säger nej. Då får man räkna med att den här typen av antydningar görs i debatten. Fru talman! Jag vill nu veta av ministern: Vilka är skälen?

Fru talman! Om det är någon som har haft tålamod i det här ärendet är det väl jag. Jag måtte vara blåögd som är så pass ny i rikspolitiken. Det har bedrivits ett utredningsarbete om hur den kommunala demokratin ska fördjupas och förankras. Folk ska ha möjlighet att säga sitt. Både socialdemokrater och miljöpartister har varit väldigt engagerade i detta arbete. Därför var det med väldigt stor besvikelse som vi mottog beskedet förra veckan om att det trots att det föreligger nya omständigheter för en ny bedömning får Heby nej på sin ansökan som i sann demokratisk ordning har förankrats i en folkomröstning och i fullmäktigebeslut. Det är ju inte som i en del andra ärenden, att det har varit lokala opinioner som har ansökt om att få bilda egna kommuner. Detta är verkligen genomarbetat. I det här läget har mitt tålamod trutit. Miljöpartiets förhoppning från början var att tiden skulle tala för ett positivt beslut när det gäller Hebys ansökan och att man skulle ta hänsyn till folkomröstningen. För mig var det fullkomligt självklart, Britta Lejon, att dessa bedömningar skulle vägas in och ha ett avgörande inflytande. Jag tycker faktiskt att ett folkomröstningsresultat av det slaget som Heby har presterat ska vara avgörande. Det finns ingen anledning för någon, vare sig i riksdagen eller i någon annan instans, att ha någon annan åsikt i frågan. Man säger i avslagsbeslutet att det inte har tillkommit någonting nytt, och det säger tyvärr också Kammarkollegiet. Men det som har tillkommit är ju bostadsutskottets betänkande nr 13, och det är hur tydligt som helst. Jag tar tacksamt emot svaret att regeringen har tillmötesgått riksdagens formella begäran om en översyn av indelningslagen och att man tänker se över hur folkomröstningsinstitutet ska användas i fortsättningen. Det är jättebra. Men vinken från oss i riksdagen och från bostadsutskottet, som tog initiativet, var att det faktiskt finns anledning att föregripa den nya, förmodligen långa utredningen just på den här punkten därför att man är så pass klar i Heby om vad man vill. Jag trodde också ett tag på utsagorna om att det skulle vara så förskräckligt dyrbart för Västmanlands läns landsting att bli av med Heby, att Heby var en riktig guldgruva för landstinget, men det har kanske visat sig att det inte är så. För övrigt har man alltså efter 1 juli i år den möjlighet som flera har påtalat här före mig, att ha ett avtal som innebär att man fritt kan avgöra var man vill ha sin sjukvård. Då faller hela det ekonomiska argumentet. Man kommer förmodligen efter en tid att se att det blir något slags nollsummespel för Västmanlands läns landsting. Jag vet inte hur de här avtalen ser ut, men det vet ju ni som har reglerna precis klart för er. Det sista argumentet har alltså fallit i frågan. Nu måste bostadsutskottet ta ett initiativ igen.

Fru talman! Det var många olika propåer och en del mer högljudda än andra. Jag ska försöka att hinna med att bemöta de flesta. Det låter, när jag lyssnar på er, som om regeringen inte har argumenterat i sak för varför vi fattade beslutet om Hebys ansökan i april. Jag känner en stark lust att läsa upp det ovanligt långa och innehållsrika regeringsbeslut som regeringen fattade i april, där vi faktiskt går igenom argumenten för vårt ställningstagande. Den här interpellationsdebatten skulle egentligen ha handlat om handläggningstider och om en begäran att Heby skulle överföras till Uppsala. Men ni tar upp ett antal aspekter, bl.a. på själva sakfrågan, som jag gör att jag utan att fördjupa mig i den vill klargöra lite grann av argumenteringen för regeringens ställningstagande, även om det är något som jag tycker inte skulle behövas. Den som är läskunnig skulle kunna läsa det som står i regeringsbeslutet. I regeringsbeslutet står det att regeringen ser att det finns en stor opinion i Heby för att tillhöra Uppsala. Det har varit ett tungt vägande argument för att tillmötesgå Heby kommuns ansökan, självklart. I regeringsbeslutet finns också hänvisningen till det remissvar som Västmanlands läns landsting kom in med efter det att Kammarkollegiet hade utrett själva frågan. Där motsätter sig Västmanlands läns landsting Heby kommuns ansökan och säger att Sala lasarett i så fall skulle tvingas att läggas ned på grund av ett försvagat underlag. Jag vill klargöra att vid tiden för detta beslut, i april, fanns det konstruktioner, åtminstone på vissa områden, som gjorde att hebyborna redan då hade möjligheter att välja en del sjukvård fritt över länsgränserna. I sak innebär alltså inte det avtal som har tillkommit efter april så genomgripande förändringar av förutsättningarna jämfört med i april. I regeringsbeslutet i april upprepar vi också Kammarkollegiets bedömning, att en ändrad landstingsindelning skulle kunna innebära fördelar från näringsgeografisk synpunkt. Men vi säger också i regeringsbeslutet att mot detta måste vägas risken för att Sala lasarett läggs ned. Det är ett faktum att folkopinionen är splittrad geografiskt enligt samma gamla gräns som en gång utgjorde olika kommungränser. Det finns en identitet i den del av Heby som är riktad mot Uppsala att tillhöra Uppsala, medan det finns en annan identitet i den del av Heby som vetter mot Västmanland att tillhöra Västmanland. Vi säger också att detta förhållande skulle kunna tyda på att det kanske är andra åtgärder som egentligen skulle vara mer lämpliga i det här sammanhanget. Vad som är viktigt att hålla i minnet när det gäller frågor om alla sorters gränsdragningar, också sådana, som i det här fallet, som gäller rikets uppdelning i kommuner, län och landsting är att gränser aldrig är perfekta; det finns alltid saker som blir mindre lyckliga. Och det finns ett befogat behov av att ha en hög tröskel när det gäller att ändra på gränser. Jag ser att min talartid har gått ut, så jag återkommer. Jag har bara hunnit till början av vad jag ville säga.
Fru talman! Jag förstår att statsrådet med hänsyn till att vi är många debattörer här hamnar lite i tidstrångmål. Låt mig ta upp ett par saker. Den utredare som Kammarkollegiet anlitade, som finns på Kommunförbundet, för att göra den här omfattande utredningen blev det året utsedd till landets bästa kommunutredare. Han hade verkligen penetrerat samtliga de beslutkriterier som skulle kunna vara beaktansvärda i det här ärendet. Att regeringen då gör en helt annan bedömning får anses vara mycket anmärkningsvärt i och med att man lyfter upp argument som inte är relevanta i sammanhanget. Frågan om Sala lasaretts framtid avgörs av i vilken utsträckning medborgarna i Sala och t.ex. Heby kommun söker sig till det lasarettet. Oavsett om Heby ingår i Västmanlands läns landsting eller Uppsala läns landsting så blir underlaget för Sala lasarett exakt detsamma. Men detta har uppenbarligen regeringen inte begripit. Statsrådet Lejon var i Uppsala på något jubileum för ett par veckor sedan. Jag trodde att det mycket stora antal framstående socialdemokrater som då hade tillfälle att tala med henne borde ha kunnat tala regeringen till rätta. De har sedan skrivit en insändare i Upsala Nya Tidning i lördags. Det är Hans Alsén, tidigare arbetardistriktets ordförande, riksdagsledamot, KF-ordförande m.m., och Erik Nilsson, tidigare De beskriver vad som har förekommit och avslutar sedan insändaren med att säga: Mot bakgrund av vad som ovan nämnts ter sig regeringsbeslutet som obegripligt. Alla skäl talade för ett bifall till framställan om länsbyte. Det är därför som det är så uppseendeväckande att statsrådet nu läser från ett regeringsbeslut som är underkänt av alla som har gått igenom det hela ur saklig synpunkt. När regeringen också försätter sig i den situationen att man har en riksdagsmajoritet mot sig i den här frågan tycker jag att man har gått över gränsen. Det är ett så exempellöst agerande att det nu, mot bakgrund av de oklarheter som också finns i fråga om lagstiftningen beträffande länsindelning och länsbyte, ter sig naturligt för riksdagen att gå in med ett initiativ som bostadsutskottet får ta ställning till. I så fall handlar det om att i lag föreskriva att Heby kommun tillhör Min fråga, som samtidigt är ett svar till Rigmor Stenmark, är: Tycker regeringen att den genom sitt agerande är ansvarig för att riksdagen måste inskrida på detta extraordinära sätt? Det är ju regeringen som genom sin handläggning av det här ärendet har orsakat att riksdagen måste gå in med en speciallag i ett egentligen väldigt litet ärende för att se till att demokratin och parlamentarismen fungerar i det här landet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret igen. Jag noterar att jag inte får svar på de frågor som jag har ställt. Det gäller exempelvis hur den beräkning är gjord som kommer fram till de här enorma kostnaderna. Det skulle vara väldigt intressant att få reda på det. Kammarkollegiet har haft samma siffror att utgå från, och de har inte alls kommit fram till att det skulle bli de här kostnaderna. Det skulle vara intressant att få reda på det. För mig är ändå demokratiaspekten det allra viktigaste i det här. Vilka signaler sänder hanteringen av den här frågan ut till hebyborna och till vanligt folk? Här har man använt de demokratiska metoderna. Det har varit studiecirklar. Man har engagerat sig, arbetat och stått i. Nu säger många hebybor helt öppet: Vad tjänar det till att rösta? Regeringen struntar ändå i det. Den frågan tycker jag att demokratiministern särskilt bör ställa sig. När Heby kommunfullmäktige, Svenska kommunförbundet, Kammarkollegiet och majoriteten i riksdagen går på samma linje som folket i Heby och regeringen ändå väljer att inte tillåta detta, då måste man fråga sig vilka skäl det egentligen är som ligger bakom regeringens nej och, som jag ser det, deras ovilja gentemot hebyborna. Jag tycker att regeringens beslut är tragiskt, och jag förstår inte hur en demokratiminister kan stå bakom detta.
Fru talman! Vad är demokratin, och hur ska vi förtroendevalda här i riksdagen förvalta den? Den frågan tycker jag att vi bör debattera ingående, kanske en annan gång, efter dagens interpellationsdebatt. Vi har haft en demokratiutredning. Den pågår. Man diskuterar det kommunala självstyret samt inte minst hur de enskilda människorna ska få en möjlighet att gör sina röster hörda. Vilken respekt visar vi? Vilka vill delta i en folkomröstning om inte de förtroendevalda tar till sig slutresultatet av den? Hur ska vi få fler människor, både ungdomar och äldre, att aktivera sig i olika samhällsfrågor om vi inte visar respekt och om vi inte har en regering som visar respekt? Misstron mot oss politiker är också något som det talas om, och den går ju inte att ta miste på. Hur ska vi lyckas få upprättelse? Jag hade trott att när vi fick en demokratiminister, med den uttryckliga benämningen, skulle vi också få en vitalisering på det här området. Tyvärr har vi inte fått det. Borde det inte vara alldeles självklart att demokratiministern går före och visar vägen? Ombud för folket på högsta nivå - det är ju det man är. Det är inte något annat. Vi måste ändå ha ett krav på att ha föredömen. Det känns trist att behöva säga det, men de signaler som ministern nu för ut i dagens samhälle, med ett beslut i bagaget om att man säger till en majoritet i folkomröstning, för inte demokratin framåt. Dessbättre kan jag ana att det finns en majoritet i riksdagen som har sett att Heby kommun har en naturlig tillhörighet till Uppsala län. Länsgränser har ju ändrats förr. Mänskliga gränser är inte svåra att ändra på även om man har en demokratiminister emot sig. Jag hyser därför fortfarande en förhoppning om att vi i Uppsala län ska få hälsa Heby kommun välkomna till det län som de själva vill tillhöra.
Fru talman! Kanske förståelsen för att man avviker från folkomröstningsresultatet skulle vara större om hebyborna fick höra starka skäl för det. Då säger statsrådet att i regeringsbeslutet är en mängd skäl uppräknade. Två av dem upprepades av statsrådet för en stund sedan. Det första är konsekvenserna för sjukvården. Jag har tillsammans med meddebattörerna här hänvisat till yttranden från annat håll och visat att de invändningarna inte äger någon relevans längre. Det andra är ett märkligt argument. Om jag förstod statsrådet rätt har regeringen tagit hänsyn till att det inom Heby kommun finns delar som avviker från slutresultatet i folkomröstningen och att det på något sätt skulle få väga tyngre än folkomröstningsresultatet som helhet. Det framstår som oerhört märkligt. Jag ser fram emot uppräkningen av ytterligare argument, för än har jag inte hört några som skulle motivera avsteg från det som folket i Heby kommun vill.
Fru talman! En sak som förvånar mig väldigt mycket är den här hänvisningen till landstingets kostnader. Jag har inte kunnat finna någonstans vad det egentligen skulle innebära. Jag har bara hört talas om det. Tydligen har man begärt fram uppgifter. Bl.a. har Kommunförbundets utredare försökt få underlag för sitt beslut, eller för sina synpunkter, och inte kunnat frambringa de kostnader som landstinget skulle åka på. Det här tycker jag tyder på en oförmåga att ta reda på fakta och kanske också, med tanke på de fakta som ändå har framkommit, på en oförmåga att tillägna sig de fakta som har framkommit. Det är väldigt sorgligt, och det är helt låsta positioner. Vi som tycker att Heby ska få byta län vidhåller våra positioner, och regeringens företrädare vidhåller sina. Vi tycks inte komma någonstans. Det jag hoppas på är Kommundemokratikommittén och vad de ska få komma att ta ställning till så småningom. Kommittén har fått tilläggsdirektiv, men jag vet inte när den ska vara färdig med sitt arbete. Hur lång tid ska vi vänta på att få reda på vad kommittén tycker? Det är ju kommittén som har behandlat dessa frågor mycket ingående. I avvaktan på kommitténs arbete återkommer väl bostadsutskottet med någon form av initiativ, vilket jag nämnde tidigare.

Fru talman! Jag ska försöka använda tiden på bästa sätt och göra en kort rekapitulering av vad som ytterligare finns att säga, särskilt kanske till Harald Nordlund, om argumenten för regeringens ställningstagande. Men låt mig först klargöra en sak, nämligen att detta inte har varit något enkelt beslut. Tro inte att regeringens ställningstagande har inneburit att vi har bortsett från den folkopinion som finns. Nej, det har vi inte. Detta har varit ett svårt beslut att fatta. Jag har våndats med det under en lång tid. Det erkänner jag gärna. Anledningen till det är ju just att det finns en sådan uttalad opinion i Heby för detta och att det handlar om många olika saker, bl.a. om identitet. Självklart är det då ett svårt beslut att fatta. Men håll i minnet, kära riksdagsledamöter, att ni är den folkvalda församlingen och att ni lagstiftar. Vi har en indelningslagstiftning som regeringen har att utgå från som grund. Det är mot bakgrund av den som vi fattar våra beslut. Där ingår en folkomröstning som en aspekt. En annan aspekt som jag ännu inte har hunnit nämna så mycket om men som jag tänkte säga är viktig, Harald Nordlund, är att man ska hålla i minnet att vi måste ha relativt höga trösklar för när ändringar i rikets uppdelning ska kunna komma till stånd. Jag menar att om vi inte har sådana trösklar så skulle alldeles för mycket tid och energi gå åt till diskussioner om gränser. Gränser är aldrig perfekta. Den politiska tiden och kraften måste kunna användas till i huvudsak annat. Självklart ska den också användas till gränser när det är befogat och som i detta fall när en stor opinion har velat någonting annat än vad som i dag är fallet. Men det finns ett egenvärde i att upprätthålla en viss återhållsamhet med ändringar av gränser. Vi vet dessutom att Heby inte är det enda fallet. Sådana här diskussioner pågår naturligtvis på andra håll i riket. Men att detta skulle ha varit något enkelt beslut är verkligen inte fallet. Många har dragit stora växlar på att jag som demokratiminister borde vara ett gott föredöme, och det hoppas jag att kan leva upp till i många avseenden. Jag tycker också att det finns anledning att påminna om vad det borde innehålla i en rättsstat som den svenska demokratin. Här tycker jag också att det finns anledning att ställa vissa krav på vissa grundläggande kunskaper hos de svenska riksdagsledamöterna. I en demokrati som den svenska är det naturligtvis viktigt att upprätthålla parlamentarismens principer om att regeringen måste accepteras av parlamentet. Till dessa principer hör också att riksdagen ska kunna utkräva ansvar, precis som folket ska kunna utkräva ansvar av sina valda företrädare. En annan viktig princip är principen om rättsstaten. Dit hör lagstiftningens generalitet. Dit hör att inte någon enskild, inte ens riksdagen, kan gripa in i enskilda förvaltningsärenden. Det här har Göran Magnusson uttryckt. Jag vill bara till Lennart Hedquist säga att vi från regeringens sida har lyssnat till riksdagen och till bostadsutskottets tillkännagivande och gjort exakt det som riksdagen har sagt åt oss att göra.
Fru talman! Vi har en indelningslagstiftning som är något oklar beträffande länsbyten men som däremot är tydligare beträffande landstings och kommunbyten. Nu har regeringen skrivit direktiv om ändringar av dessa lagar. Då kan man säga att dessa lagar under alla omständigheter kommer att förändras. Det gör att det blir betydligt enklare för riksdagen att nu gå in i lagärendet och även mot bakgrund av regeringens hantering av Heby att göra en speciallag. Men detta är bostadsutskottets sak att avgöra. När Britta Lejon säger att detta är svåra avgöranden och att man måste följa indelningslagstiftningen så kan man ju jämföra med hur enkelt det blev när Habo och Mullsjö kommuner i Västergötland ändrade län till Jönköping. Skillnaden mellan detta ärende och det som gäller Heby var att det där uppenbarligen inte fanns några inflytelserika socialdemokrater som satte sig på bakhasorna. Någon annan skillnad kan jag faktiskt inte se. Den här debatten har i mångt och mycket varit upplysande, och jag vill tro att statsrådet har lärt sig en del av den debatt och de argument som har förts fram. Jag hade önskat att regeringsbeslutet hade kommit efter den här interpellationsdebatten. Då kanske, vilket jag hoppas, Britta Lejon hade kunnat våndas ytterligare en tid kring ärendet och därefter kommit fram till ett bättre beslut. Jag lider på sätt och vis med demokratiministern efter denna handläggning och dessa två miserabla beslut. Hon beskrivs i pressen som antidemokratiminister. Uppsala Nya Tidning skriver att socialdemokraterna redan nu bör sluta att kalla Britta Lejon för demokratiminister. Det får vara någon måtta på pinsamheterna. Jag tycker att det är trist att vi har hamnat i det läget att regeringen har fattat ett sådant miserabelt beslut som detta.
Fru talman! Jag tycker att det är tragiskt att det i denna debatt inte har kommit fram några giltiga skäl, i varje fall inte som jag kan se. Ministern säger att det inte är någon enkel fråga. Men när Kammarkollegiet, som är regeringens egen utredningsinstans i indelningsfrågor, utreder ärendet och kommer till slutsatsen att man rekommenderar regeringen att bevilja ett länsbyte har jag svårt att se att frågan skulle vara så svår. Man har också tittat på de ekonomiska aspekterna för landstinget i Västmanland men inte kommit fram till att detta skulle få några stora konsekvenser. I svaret sade demokratiministern inledningsvis att det inte har hänt något. Jag pekade då på det valfrihetsavtal som hade trätt i kraft och som gör att alla svenskar inklusive hebyborna har rätt att välja vilket landsting de vill. Beslutet som vi fattade i våras i riksdagen tycker jag också var så pass klart att det borde finnas skäl för regeringen att återigen titta på detta och komma fram till ett annat ställningstagande.

Fru talman! Till frågan om kriget: Bo Lundgren är en stark företrädare för den åsiktsfundamentalism som håller på att breda ut sig i den här frågan. Det ligger en stor bevisbörda på er som på fullt allvar menar att det är med bomber som vi bekämpar den internationella terrorismen, att det är det som tar oss närmare den lösning som vi är överens om måste komma, nämligen att den internationella terrorismen måste försvinna.

Det handlar inte om det, Bo Lundgren. Det handlar om hur vi ska komma till rätta med den internationella terrorismen, hur vi ska göra det på ett sätt som inte trappar upp våldsspiralen i världen och försätter en mängd civila människor, kvinnor och barn, i en situation som är värre än den de har och om hur vi ska stärka det globala samarbetet för att komma åt de här vettvillingarna. Det är den diskussionen vi ska kunna föra. Den måste vi kunna föra med en intellektuell hederlighet där vi också rannsakar det som sker, tittar på de folkrättsliga regler som finns och begrundar om detta är det kloka att göra. Jag är inte ensam om den här åsikten. Det kan vara svårt att vara den som säger att kejsaren är naken, men det är nödvändigt.

Fru talman! Det är sant att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en annan uppfattning än vad majoriteten av partierna har. Vi har mält oss ur, säger Bo Lundgren. Ja, vi har mält oss ur en maktelits oreserverade stöd för USA:s militära attacker i Afghanistan. Det finns många som protester mot det här av två skäl: av folkrättsliga skäl, för att det går att tolka FN stadgan på ett annat sätt än det man nu har gjort, och för att det här är ett krig som för med sig offer som inte har med saken att göra och en upptrappning av våldsspiralen. Om det är så, Bo Lundgren, att det här inte löser några problem utan snarare skapar nya, är det då viktigare att ha en enighet än att se till vad det faktiskt för med sig, vad resultatet blir? Det finns många regimer runtom i världen som både Bo Lundgren och jag säkert är överens om inte är bra. Hur kommer vi åt det? Hur arbetar vi långsiktigt för att bygga demokratier med öppna samhällen utan förtryck, utan diskriminering och utan förtryck av kvinnor, som ju gärna tas upp i den här debatten? Ja, inte gör vi det med bomber och krig, Bo Lundgren. Det är inte sättet, det är inte lösningen. Någon gång måste den insikten komma också till vår civilisation, att vi går framåt i civilisationen, att vi tar civilisatoriska steg som för oss bort från den gamla och föråldrade idén om att det är just öga för öga som ska gälla, att det är militära medel som för oss närmare någon form av lösning. Det finns inte i modern tid några exempel på detta. Därför vilar bevisbördan tungt på er som fortsätter att framhärda med militärt våld.

Fru talman! Sverige har världens högst beskattade låginkomsttagare. Det leder till fattigdomsfällor och till stora bekymmer för de människor som har svårt att klara dagliga utgifter för sina barn och sitt boende. I dag innebär det som har hänt i världen och den lågkonjunktur vi är på väg in i att dessa människor är extra bekymrade. Centerpartiet anser att vi måste ge människor möjlighet att ta sig ur de här fattigdomsfällorna. Vi har ett skatteförslag som handlar om att människor ska kunna leva på sin lön, ska kunna klara sig själva och ska slippa de dagliga, stora ekonomiska bekymmer som fattigdomsfällor orsakar. Jag har sett i Moderaternas budgetalternativ att ni faktiskt har dragit ned era skattesänkningsambitioner en hel del. Men jag ser inga prioriteringar i motionen. Därför blir min fråga om Bo Lundgren delar min uppfattning att sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare är viktigare än någon annan åtgärd för att ge människor ökat självbestämmande och för att man ska kunna leva på sin lön och om i så fall Bo Lundgren är beredd att göra prioriteringar för att åstadkomma detta.

Fru talman! Nu ska vi inte ta i så vi spricker. Jag kan hålla med Bo Lundgren om att det är glädjande att det existerar en samsyn om att det finns sociala klyftor i Sverige, om att de ska åtgärdas och om att den viktigaste metoden för att göra detta är att se till att människor inte först skattas till fattigdom och sedan måste gå med mössan i hand och be om bidrag. Det är sant att detta är särskilt viktigt för just barnfamiljer och framför allt kanske för kvinnor. Det är viktigt, tycker jag, att notera att löneskillnaden mellan män och kvinnor har ökat under de senaste åren och att det här är ett sätt att se till att kvinnor har en möjlighet att leva på sin lön och klara sig. När vi nu pratar om den inkommande lågkonjunkturen gäller det att ta människors oro och rädsla på allvar. Det är klart att det som händer i världen också påverkar ekonomin och sinnesstämningen hos väldigt många människor. Framför allt är det så att många av de grupper som inte har sett högkonjunkturen och inte har fått vara med och dela under den fest som det har varit i ekonomin under de senaste åren faktiskt kan se att det går att lösa trygghetsproblemen och de ekonomiska problemen och att det går att lyfta människor ur fattigdomsfällor - från bidrag till att kunna leva på sin lön. Men det måste nog ske inte på Bosse Lundgrens villkor utan på mittenpolitikens villkor.

Fru talman! Först vill jag tala om terroristbekämpningen. Visst ska vi bemöta terroristerna med beslutsamhet och fasthet. Men det behöver ju inte betyda bomber. Det behöver inte betyda hundratals civila döda. Det behöver inte betyda tiotusentals människor drivna på flykt. Risken är att de här bombningarna gynnar bin Ladin och andra extrema islamister. Veterandiplomaten Sverker Åström gick t.o.m. så långt i gårdagens Uppdrag Granskning att han sade att varje missil som avfyras mot Afghanistan skapar tre till fyra nya självmordskandidater. USA borde ha satsat mer på sådant som diplomati, underrättelseverksamhet och frysning av finansiella tillgångar. Nu gav man bara det alternativet två veckor på sig att verka trots att man på kort tid hade lyckats skapa en unik uppslutning i världssamfundet för att samfällt bekämpa den internationella terrorismen. Sedan ska jag övergå till ekonomin. Av naturliga skäl förtiger Bo Lundgren baksidan av den moderata politiken och nöjer sig med lite välvilliga formuleringar om att barnen måste känna sig trygga i samhället, kanske därför att Sture Nordh sitter på läktaren och räknar hur många gånger som man säger barn i den här debatten. Men vad består den moderata ekonomiska politiken av i verkligheten? Jo, den består av att ytterligare en karensdag ska införas och att biståndet ska sänkas. Man talar lite diffust om att räkna sjukpenninggrundande inkomst på ett annat sätt för att spara pengar. Man skär i hälsovård, sjukvård och social omsorg med 800 miljoner nästa år, med 2,7 miljarder år 2003, 4,2 miljarder år 2004. Lägg korten på bordet, Bo Lundgren. Tala om vad moderat politik innebär egentligen och vad det är som ni tänker göra. Ska hela Sverige bli den experimentverkstad som ni gjort av Stockholm under den här mandatperioden?

Fru talman! Jag sade inte att man ska förhandla, Bo Lundgren. Jag sade att man skulle ha fortsatt på den inslagna vägen med diplomati, underrättelseverksamhet och frysning av finansiella tillgångar. Bush själv kallade dessa frysningar av finansiella tillgångar för att det var då som man sköt de första skotten. Sådana skott tycker jag är okej. Bomberna är inte okej, Bo Lundgren. Vid partiledaröverläggningarna i förra veckan ställdes en direkt fråga om vad som kan hota den internationella alliansen mot terrorism. En av de saker som kan hota är om USA utvidgar attackerna till flera länder utan att inhämta säkerhetsrådets godkännande. Vi kan inte än en gång ha det på ett sådant sätt att säkerhetsrådet i efterhand godkänner någonting som USA redan har fullbordat. Det ska vara Förenta nationerna som styr, inte Förenta staterna. Jag ska återgå till ekonomin. Om man slår upp ordet moderat i en ordbok får man betydelseangivelsen måttfull och sansad. Tala om falsk marknadsföring. Moderaterna är det minst sansade av riksdagens partier. Det är varken måttfullt eller sansat att vilja sänka skatter med 80 miljarder, även om Bo Lundgren genom något slags magi får detta att gå ihop ändå. Det är varken trovärdigt eller ärligt att låtsas som att det går att genomföra så stora skattesänkningar utan att det drabbar tryggheten i samhället och kvaliteten i vård, omsorg och skola.

Fru talman! Jag tror att det är många som känner en stark oro för det som händer i världen.

Jag tror att vi var många som var väldigt glada över att det här ganska snabbt förklarades vara en stor internationell fråga, en fråga som skulle hanteras av FN:s säkerhetsråd. Alla stod bakom den första resolution som antogs, där man förklarade USA:s rätt till självförsvar, eftersom detta var en attack som jämställdes med en attack från en annan stat. Så långt hade vi också en enighet mellan de politiska partierna. När sedan diskussionen fortsatte så tror jag att vi var många som förutsatte att denna eniga resolution sedan skulle följas av fortsatt samarbete i säkerhetsrådet om vad som skulle göras. Självförsvarsrätten i den första resolutionen gällde fram till dess att säkerhetsrådet hade sammanträtt igen och fattat nödvändiga beslut för att säkerställa fred, vilket ju är FN:s uppgift. När säkerhetsrådet sammanträdde igen den 28 september antog man en resolution bestående av fyra sidor där det räknades upp en mängd åtgärder som man tyckte var nödvändiga - frysning av finansiella tillgångar, diplomatiska insatser, humanitära insatser, osv. Med detta beslut hade säkerhetsrådet återtagit frågan till sig. Så tolkar många folkrättsliga experter och jurister inom internationell rätt de paragrafer som vi hänvisar till i FN-stadgan. Men då valde USA att sätta i gång sin militära attack och menade att det var korrekt och att man bara behövde rapportera i efterhand till FN vad som har hänt och på det sättet få sitt godkännande. Och USA har hittills fått sitt godkännande av samtliga stater i efterhand. En hel värld håller andan och undrar: Hur ska det gå? Vad ska komma nu? Enligt det här sättet att tolka FN-stadgan försvagar man FN:s roll. Då har vi återigen gått tillbaka till situationen där enskilda stater kan ta den internationella rättsordningen i egna händer, medan vi andra får hålla andan. Det är inte en bra världsordning. En bra världsordning måste ju vara en ordning där det är FN som har besluten i sin hand och som talar om när, var och hur saker ska göras för att bryta den situation som varit så länge och där just enskilda stater, supermakter, har kunnat hantera världen enligt egna önskemål. Om detta handlar diskussionen, Bo Lundgren - inte om vi ska bekämpa den internationella terrorismen eller inte! Det är, såvitt jag förstår, den svenska regeringens uppfattning att det här är rätt. Det är också, såvitt jag förstår, den svenska regeringens uppfattning att i och med den här tolkningen av FN-stadgan är det upp till USA och dess allierade att fatta beslut om en eventuell utvidgning av kriget. Man har sagt från USA:s sida att det kan innebära att man måste utvidga därför att de här terroristorganisationernas nätverk kanske också finns i andra länder; då kanske man måste utvidga de militära aktionerna till att också gälla andra stater. Det har man mycket klart uttalat. Såvitt jag förstår - men det vore bra att få ett få ett klargörande, Göran Persson - är det nu den svenska regeringens hållning att de bevis som bör föreligga för att det här är nödvändigt och de förslag som USA eventuellt kommer med för en utökning har man rätt att gå vidare med på egen hand samt att detta ska underställas FN:s säkerhetsråd först i efterhand för att FN då ska besluta om det här var klokt eller inte. Det innebär alltså att FN:s roll är att stå vid sidan av och titta på; detta i ett läge där vi har en helt ny situation som naturligtvis ställer nya krav på hur vi tolkar folkrätten och som ställer nya krav på en förstärkning av FN-mandatet. Det är där som bevisföringen ska läggas fram och det är där som besluten ska fattas om vad som ska göras - enligt Vänsterns sätt att se det hela.

Jag säger inte att orättvisorna i världen legitimerar terrorism - långt därifrån - men det finns ett samband mellan de fanatiska ledare som kan få stora folkgrupper att stödja sina fanatiska idéer. Det sambandet handlar om att döden för en del människor när världen framstår som omöjlig, när man blivit berövad sitt människovärde genom att dagligen, stundligen, och dygnsligen - leva i en situation där ens eget människovärde ständigt förtrampas, till slut blir befrielsen från ett liv som verkar omöjligt att leva. Så ser det ut på många håll i världen. Många människor lever ett liv som verkar omöjligt att leva, och det beror på att västvärlden så länge så stillatigande har accepterat att klyftorna mellan fattig och rik växer. Detta är ett problem som vi gemensamt borde ta oss an. Denna oro som finns för vad som händer i världen har jag faktiskt också mött i Sverige - en oro inte bara för världshändelsernas utveckling utan också för utvecklingen i det svenska samhället. Jag har i två veckor dagligen varit ute i olika verksamheter i Stockholm, i vad vi brukar kalla för våra gemensamma verksamheter - vården, skolan, omsorgen, kulturen och kollektivtrafiken. Jag har också rest i landet och träffat människor i samma situation och har då mött många människor som uttrycker en oro över att välfärdssamhällets revor börjar bli så stora att gapet mellan dem som har och dem som inte har visar sig med en sådan dramatik, inte minst i våra storstäder. Jag har träffat många som känner en stark oro för den privatiseringsvåg som sveper över Sverige - idén om att vårt gemensamma ansvar ska privatiseras och bli upp till var och en. Det här är en djupt ideologisk fråga som jag tror att det vore väldigt bra om vi någon gång lyfte fram, gärna i en sådan här partiledardebatt. Vad är det som gör att de borgerliga partierna, med Högern i spetsen, med en otrolig envishet driver på privatisering, bolagisering och konkurrensutsättning, medan vi i Vänstern talar om att stärka solidariteten människor emellan, om att reparera och förstärka trygghetsnäten? Jag tror att det handlar om människosyn; jag tror att grunden finns där. Ser vi på människor som individer med rättigheter, just för att vi är människor, eller ser vi på människor som måste kvalificera sig för att få sina rättigheter? Ser vi på invandrare så att de ska kvalificera sig genom att uppföra sig på ett visst sätt eller vara här en viss tid innan de får sina mänskliga rättigheter? Ser vi på människor som är arbetslösa så att de på något sätt måste kvalificera sig för att t.ex. genom att ta anvisat arbete få sina rättigheter - mat för dagen och tak över huvudet? Ser vi på barn så att de måste kvalificera sig genom höga betyg för att få rätt att välja en annan skola, en som förutsätts vara bättre? Ser vi på oss människor framför allt som konsumenter som med checkar eller tjocka plånböcker ska kryssa oss fram i detta valfrihetens förlovade land och plocka åt oss från hyllorna av den trygghet som vi behöver? Att köpa, är det detta som är meningen? Är det friheten i livet att vara konsument? Jag möter stora frågetecken inför den här utvecklingen när jag är ute och reser och träffar människor. Jag känner att många bär på en oro, och jag delar den oron. Jag delar en väldigt stark oro inför ett samhälle där vi konkurrensutsätter solidariteten och där vi marknadsför människovärdet. Jag tror att det är en farlig utveckling och kan se en desperation hos många människor inför denna utveckling. Jag tror att vad vi i dag behöver göra är att stärka solidariteten människor emellan, och jag tror att vi måste se att det finns ett stort värde för oss alla i att veta att också andra människor lever väl. Även om jag har ett arbete och en bostad och inte har några större ekonomiska problem mår jag väl av att veta att andra lever väl. Det finns för mig ett värde i att slippa se att människor far illa - står utan bostad, inte har mat så det räcker och inte har pengar så det räcker. Och det finns för mig ett värde i att leva på ett sådant sätt att jag inte inskränker och inkräktar på någon annan människas frihet att leva sitt liv. Detta är solidaritet, och det är i så fall solidaritet som ett mänskligt kontrakt - inte solidaritet som välgörenhet där det som spiller över från de rikas bord ska falla ned på de fattiga. Jag tror att vi har ett grundproblem i den här frågan och att vi måste tydliggöra denna skillnad, för det är den här skillnaden som ligger till grund för våra olika resonemang kring det som vi brukar tala om: vården, omsorgen och skolan. Vem ska ha "rätt till"? Vem ska ha "tillgång till"? På vems villkor ska detta fungera? Är det fråga om marknadslösningar, eller är det fråga om solidariskt ansvarstagande? Detta är huvudfrågan, och detta är skillnaden mellan höger och vänster. Jag hoppas att vi kan tydliggöra lite av denna skillnad i den här debatten.

Fru talman! Gudrun Schyman har här beskrivit en stor anhopning av elände som existerar i det svenska samhället - brist, vank och tillkortakommande, i det samhälle där hon är med och regerar. Läs Gudrun Schymans recension av den politik som hon nu i flera år har stöttat och varit med och formulerat! Men, fru talman, det var inte det ämnet som jag skulle ta upp här och nu. Gudrun Schyman använde uttrycket åsiktsfundamentalism. Ja, jag tror att det finns en sådan här. Jag tror nämligen att alla i den här kammaren, alla partier, är emot bomber och terror. Jag kan inte tänka mig någonting annat än att vi är rörande överens om det. Kanske kan man då använda sådana ord som att vi har en gemensam åsikt eller ståndpunkt. Det handlar om, som Gudrun Schyman sade, hur vi ska komma till rätta med terrorismen. Ja, det är just det: Hur, hur, hur, Gudrun Schyman? Det duger inte att bara tala om diplomatiska relationer. Det är inte korrekt, som är sagt här, att man enbart försökt sig på detta i tre veckor visavi talibanregimen. Man har vädjat i åratal om att bin Ladin skulle släppas ut för att kunna ställas inför rätta. Det är inte alls tre veckor. Intellektuell hederlighet, talar Gudrun Schyman om. Ja, låt oss då få i konkretion hur Gudrun Schyman anser att det hela skulle gå till när terrorismen ska bekämpas. Annars är, för att använda Gudrun Schymans eget uttryck, kejsaren och i det här fallet kejsarinnan naken.
Fru talman! Det är sant att Vänsterpartiet har varit med och utformat den politik som har beslutats under den här mandatperioden, och vi tycker att det har varit väldigt bra. Vi har naturligtvis inte fått igenom allt som vi har velat, men det har gått åt rätt håll. Vi har förhindrat en borgerlig och reaktionär politik, och det är mycket bra. Vi är naturligtvis inte nöjda, men vi kommer igen. Om ni är så emot bomber, Alf Svensson, låt bli dem då! Eller bevisa att det är det som är lösningen. Vi avkrävs alternativ. Det utgår då från ett tänkesätt att bomberna faktiskt når det mål som vi har gemensamt, dvs. att utrota den internationella terrorismen. Jag har inte sett det. När det efter terroristdåden i Moskva diskuterades hur man skulle komma till rätta med terroristerna som kom från Tjetjenien var alla överens om att terrorism inte bekämpas med militärt våld. Också Anna Lindh var överens om det. Då gällde det Tjetjenien och folket där. Vad är det som gör att terrorism ska bekämpas med militära medel i Afghanistan? Vad beror det på?

Fru talman! Kejsarinnan var naken. Hon började fråga mig vad alternativet var. Stater världen över är för en gångs skull överens om att man också militärt måste ta itu med terrorismen. Gudrun Schyman har inga stater vid sidan om sig eller bakom sig. Och så frågar hon nu vad vi ska göra när vi inte ska använda bomber. Det är ju faktiskt Gudrun Schymans frågeställning. Men tala om det! Jag frågar ju hur. Det går inte att skapa en känsla av fasa för bomber och tro att det räcker, för den fasan har vi alla. Hur? Går vi tillbaka i historien minns vi andra världskriget. Vem tror att det hade varit diplomatiska relationer med Hitler eller med Stalin som hade kommit framåt? Vi har haft demonstrationer här i Sverige nu. Då har man sett hammaren och skäran på en hel del plakat igen. Vi måste gå framåt, säger Gudrun Schyman. Är det med hammaren och skäran? Är det de gamla kommunistiska slagorden som ska användas i stället för det FN:s säkerhetsråd - äntligen, höll jag på att säga - har vågat ställa sig bakom gemensamt, nämligen tag mot terrorismen? Om terroristerna hade hunnit slå till en gång till innan USA hade börjat vidta åtgärder, undrar jag hur svenska folket och folken runtom i världen hade reagerat.
Fru talman! Alf Svensson generar sina egna väljare, tror jag. I en stor manifestation på FN-dagen den 24 oktober kommer många människor också ur kyrkans organisationer att just manifestera sitt avstånd och sin avsky mot terrorismen och mot kriget. Jag sade tidigare, och jag kan säga det igen, att vi måste arbeta tillsammans för att bekämpa terrorismen. Vi ska använda diplomatiska medel, ekonomiska medel och politiska medel. Vi ska använda humanitära insatser. Vi ska använda bistånd. Hela det nätverk som till en början i den här processen så lyckosamt byggdes upp och var globalt har inte fått möjlighet att verka. De här medlen är inte uttömda. Det är vad jag säger, Alf Svensson. Det finns inte skäl för att starta militära attacker innan de här medlen är uttömda. Det har aldrig någonsin tidigare funnits en så bred internationell koalition. Det har aldrig någonsin tidigare funnits en så enig resolution från säkerhetsrådet som punktade alla de saker som borde göras gemensamt av staterna för att isolera terroristerna och också långsiktigt med bistånd och ekonomiska insatser bygga demokratin. Det är alternativet.

Fru talman! Gudrun Schyman använder ett totalt nyspråk. Hon talar om att stärka FN. Men om hennes politik fick genomslag skulle det innebära att Sverige underkände och undergrävde FN. Sveriges politik i detta ärende har strikt följt FN:s säkerhetsråds beslut. Gudrun Schyman vill föra en annan politik. Vi vet ju var vid stod i världen om vi hade lyssnat på Gudrun Schyman. Då hade Kuwait fortfarande varit ockuperat. Då hade ännu fler kurder i norra Irak varit ihjälgasade. Då hade Jugoslaviens president fortfarande hetat Slobodan Milosevic. Det är den politiken Gudrun Schyman förespråkar. Det är en grundläggande princip i folkrätten att länder har självförsvarsrätt. Den principen är inte underkastad några beslut i FN:s säkerhetsråd. Det vore nämligen livsfarligt. Så fort en stormakt anföll ett annat land skulle det landet behöva fråga FN:s säkerhetsråd, och där hade stormakten veto. Det finns inte någon sådan princip. I det här fallet har FN:s säkerhetsråd definierat attacken som ett väpnat angrepp. Det utlöser USA:s självförsvarsrätt. Gudrun Schyman tillämpar ett nyspråk. Hon erkänner inte folkrätten. Hon erkänner inte FN:s suveräna ställning i världen att tolka folkrätten. Precis som när det gällde att svika Kuwaits folk, kurderna i norra Irak och de sargade folken på Balkan vill hon än en gång svika. Det är ju det som vi andra måste reagera så oerhört hårt emot.

Fru talman! Jag talar inte om att försvaga FN:s roll. Jag talar om att förstärka den. Att se till att det är säkerhetsrådet som hanterar stora internationella viktiga konflikter är att stärka FN:s roll. Om Lars Leijonborg inte har förstått att det är det jag har menat tror jag inte heller att dessa få minuter får honom att förstå det.

Fru talman! FN:s säkerhetsråd har givits uppgiften av världens folk att vara den som är ytterst ansvarig för fred och säkerhet i världen. FN:s säkerhetsråd har med femton röster mot noll krävt att talibanregimen i Afghanistan ska utlämna bin Ladin och erkänt att Förenta staterna har rätt att försvara sig mot de terroristangrepp som al-Qaida har genomfört och planerar att genomföra. Det är att försvaga FN att underkänna detta FN-beslut. Det Gudrun Schyman talar om i varje anförande hon håller om detta är att vi ska underkänna Förenta nationernas säkerhetsråds enhälliga beslut. Låt mig påminna om en sak. Folk i Kuwait är muslimer, de allra flesta. Kurderna i norra Irak är muslimer. Kosovoalbanerna är muslimer. Bosnierna är muslimer, de allra flesta. Människorna i Somalia är muslimer, de allra flesta. När världen har engagerat sig i internationella koalitioner för att hävda folkrätten handlar det inte om ett krig mellan västerlandet och islam, utan det handlar om att skydda grundläggande mänskliga värden. Men det märkliga är att Vänsterpartiet varje gång detta har skett har ställt sig vid sidan om.

Fru talman! Vi är inte alls övertygade om, Lars Leijonborg, att det är med militära medel som vi ska bekämpa de konflikter som finns i världen. Det är där vi skiljer oss åt. Det är bara att konstatera det. Det går att läsa innantill, Lars Leijonborg. Det finns också i FN-stadgan en formulering som följer på formuleringen att ett land har rätt till självförsvar. Det finns en mening som lyder until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Dvs. att självförsvarsrätten gäller till dess att säkerhetsrådet har tagit nödvändiga beslut och vidtagit åtgärder för att säkra fred och säkerhet. Varför tror Lars Leijonborg att den meningen står där? Är det inte just för att ge en rimlig chans för ett land att göra någonting omedelbart, så att man inte står där utan att kunna försvara sig, för att sedan återkomma till säkerhetsrådet för att där lägga fram bevisen och förslagen till det man ska göra? Detta står i FN-stadgan, och det är den stadgan vi ska följa för att stärka FN:s roll.

Fru talman! Enigheten är stor om att det är en tragedi som händer i Afghanistan. Enigheten är stor om att det var en tragedi som hände i New York. Det som är FN:s roll och säkerhetsrådets roll i FN-systemet är att ta ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och det innebär också ett ansvar när det gäller att använda folkrätten och de rättsregler som världens stater gemensamt har arbetat fram i syfte att förhindra ett tredje världskrig. Det är bakgrunden. Nu har tolkningen av folkrätten gjorts, och mycket av diskussionen här i dag har handlat om tolkningen av folkrätten. I dag står vi i en situation där det samlade säkerhetsrådet enigt har tolkat FN-stadgans artikel 51 på detta vis. Europeiska unionens statschefer har enigt tolkat denna stadga och denna formulering på detta vis, och alla demokratiska staters regeringar har ställt upp bakom detta i den ena deklarationen efter den andra. De personer som tolkar FN-stadgans 51:a artikel på ett annat sätt är Gudrun Schyman och en till: Saddam Hussein. Det är de som har ställt upp och sagt att detta arbetssätt är fel. Detta arbetssätt fungerar inte. Jag vill också ta upp en annan sak i detta sammanhang med Gudrun Schyman. Om inte staters suveränitet och möjlighet att försvara sig mot angrepp upprätthålls drabbar det först och främst små stater och svaga stater. Deras enda och bästa skydd är ett starkt FN och ett starkt enigt säkerhetsråd - precis det vi har i dag. Vad är det för fel med det?

Fru talman! Det är inget fel med det. Felet är att det inte används på det sätt som det skulle kunna användas. Jag är inte ensam om denna tolkning, Lena Ek. Det finns fler. Alltfler röster höjs när man ser vad det innebär att låta en enskild stat på egen hand ta denna rätt och ha tolkningsföreträdet i sin egen hand. Att dra in Saddam Hussein i denna diskussion, Lena Ek, är pinsamt.

Fru talman! Nej, jag tycker inte att det är pinsamt, fru talman. Jag tycker tvärtom att det som är pinsamt är att inte ställa sig bakom ett enigt FN och en enig europeisk union. Det är det pinsamma i detta läge. Om man fortsätter att läsa artikel 51 i FN-stadgan som Gudrun Schyman har citerat med stort patos här ser man att det i slutet på artikeln också står att säkerhetsrådet sedan kan ta such action as it deems necessary. Säkerhetsrådet kan alltså sedan fortsätta att vidta de mått och steg som man bedömer nödvändiga. Det är precis det säkerhetsrådet gör, och det är precis det säkerhetsrådet har gjort i detta sammanhang. Däremot är det klart att man i detta läge inte ska vara okritisk. Man ska titta på att det som händer i fortsättningen är proportionellt och att det fortsätter att överensstämma med folkrätten och de lagar och regler som vi utarbetar för att skydda människor och för att skydda mänskliga rättigheter. I detta fall är det särskilt kvinnor och barn som är utsatta. Fokus behöver nu i världssamfundet och den politiska debatten skifta över till vad man gör i steg två. Afghanistan? Det finns mycket konstruktiva diskussioner att föra på det området.

Fru talman! För ett par månader sedan böljade debatten av och an om globaliseringen. Vi resonerade om globaliseringens möjligheter och risker. Vi såg framför oss hur murar mellan länder, kontinenter och kulturer skulle bli allt lägre och betyda allt mindre. Vi uttalade relativt samfällt vår tro på frihandeln och dess möjligheter att minska klyftor - dess möjligheter att både öka och fördela välstånd. Så sitter vi i dag framför våra TV-apparater och funderar över om morgondagen kommer att bestå oss med den nationella och i synnerhet internationella trygghet som vi nästan alla räknar som självklar efter det att kommunismen rasat samman i sin egen omöjlighet och sin egen förljugenhet. Globaliseringen - insikten om hur beroende vi är av varandra - finns förvisso kvar. Våra möjligheter att hålla oss ajour med hur medmänniskor runtom oss och på andra sidan klotet har det existerar i allra högsta grad också fortsättningsvis. Men ett stråk av ängslan, på många håll stegrad till ångest, drar nu runt jordklotet. Debatten handlar i dag knappast om frihandel. Den handlar svenska partier emellan häpnadsväckande nog, som vi har hört här, om demokratier ska behöva fråga om lov för att få försvara sina medborgare mot terrorism och vidta åtgärder för att motverka terrorism. På vår sida om Atlanten, med den krigsfria historia vi har, må det vara relativt enkelt att teoretisera. Vi undrar förstås: Vad mer kan vi göra? Vi kan säkert göra åtskilligt för att inför framtiden främja förståelse nationer och religioner emellan. Vi kan helt säkert göra mer för att lyfta medmänniskor ur den materiella fattigdom där hatets entreprenörer lättare kan smida sina våldsmättade projekt. Vi kan göra mer både som individer och som nationer. Fru talman! Flera barn och ungdomar i min omgivning har under den gångna månaden frågat - och jag är säker på att många av er möts av precis samma spörsmål: Blir det krig nu? Ja, för många människor långt borta är det krig nu. Under alla omständigheter är det tydligt, menar jag, att en traktan efter trygghet nu gör sig gällande, att ett önskemål om att få ett slags garanti för en fredlig framtid växer sig stark. Likväl vet vi att ingen av oss kan utfärda en sådan. I budgetpropositioner och i budgetmotioner försöker vi numera väga in miljöhänsyn. Vi talar om gröna siffror. Det är en självklarhet, ett uttryck för insikten om att vi måste bli bättre på att värna våra livsbetingelser. Vi talar också om att beslut som ska fattas och åtgärder som ska vidtas måste värderas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vad kan vara mer självklarhet i en demokrati? Jag tror att det också är dags att mäta och belysa beslut om åtgärder och reformer utifrån ett trygghetsperspektiv. Vi vet ju att trygghet i alla dess dimensioner inte kan uttryckas i kronor och ören. När vi påpekar att människan inte lever enbart av bröd protesterar egentligen ingen. När vi hävdar att trygghet är mer än pengar opponerar sig knappast någon. Inget politiskt parti förespråkar otrygghet. Men nog finns det anledning att fråga om vi på ett rätt sätt främjar de faktorer och satsar på de resurser som bäst skapar trygghet. Ofantligt många avarter och misslyckanden, mycket av vilsenheten och åtskilligt av det som vi skulle vilja göra oss kvitt - alkoholism, narkomani, kriminalitet och klotter - främjas av eller har sina rötter i otrygghet. Jag anser, som bekant, att de viktigaste åren i en människas liv är de allra första. Det är då individens livskvalitet i mångt och mycket grundläggs. Om barnets första år präglas av otrygghet riskerar barnet att också i vuxen ålder dras med rotlöshet, hamna i en jakt efter sin förlorade och aldrig nådda identitet. Fru talman! Jag anar att en del av er här i kammaren är trötta på kristdemokraternas ständiga tal om familjens roll. Vi tänker fortsätta i alla fall. Det finns inga perfekta människor och således inga perfekta familjer. Vi misslyckas alla på ett eller annat sätt. Ingen behöver förhäva sig.

Barnkonventionen menar självfallet vad den formulerar. Jag tycker inte att Sverige lever upp till barnkonventionens krav. Skattepolitik och bidragspolitik, som exempel kan förstås nämnas maxtaxan, auktoriserar inte familj och föräldrar - tvärtom. Maxtaxan betror inte föräldrar och ger inte föräldrar något så elementärt som valfrihet. Den familjepolitik som förs är inte tillräckligt inriktad på barnets trygghet. Detta tycker vi är beklagansvärt. Låt mig fortsätta med att omnämna skolan. En ganska vanlig fråga är: Vilka tror du blir de stora valfrågorna? Det är inte så lätt att sia om det, som vi vet. Men nog vore det förbluffande om inte skolan hamnar rejält i debattfokus. Det handlar om en tryggare skolmiljö för elever, lärare och föräldrar, om trygghet på skolgården, i skolkorridoren och i klassrummet och om ett klimat, ett beteende och en vokabulär som står för respekt och integritet. Det är trygghet. Det handlar om en respekt för elevens unicitet, för att vi är olika och för att det inte är rimligt att pressa alla elever genom ett och samma system, en respekt för att varje individ är original. Det är trygghet. Tryggheten ökar med ett kontrakt eller något liknande som knyter skolan, eleven och föräldrarna närmre varandra, ett kontrakt som utvecklar skolans rättigheter och skyldigheter och elevens och föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. Det handlar om en konsekvent och ständig ömsesidig information och om vetskap om vad som händer i skolan. Sedan gäller det trygghet i arbetslivet. Jag tror inte att vi tillräckligt fokuserar på individens rätt och behov av att känna trygghet i arbetslivets vardag. Det myckna talet om sysselsättningsökning är ju i det närmaste bluffartat. Att räkna långtidssjuka som sysselsatta kan inte vara rimligt. Naturligtvis spelar arbetsrättslagstiftningen roll men än mer vilket näringslivsklimat vi främjar. Nog är det i sig alarmerande att ett femtiotal socialdemokratiska kommunalråd behöver vädja till regeringen om att man ska verka för att inte företag ska flytta ut ur landet eller beskattas för hårt. Hundra företag läggs ned varje vecka. Det duger inte att hota med något slags lagstiftning som gränsar till flyttförbud. Det krävs att Småföretagsdelegationens förslag omsätts i praktisk handling. Det fordras att infrastruktursatsningar sker nu, inte om tio, tolv år. Det behövs sänkta arbetsgivaravgifter och en avbyråkratisering, just för att man ska skapa större trygghet i arbetslivet, inte minst nu när varslen är hotfullt många och den internationella osäkerheten omfattande. Sedan gäller det trygghet på gator och torg. Det kan absolut aldrig vara acceptabelt att människor, hedervärda medborgare, inte ska våga sig ut på gator och torg. Sådana begrepp som kvinnofrid får inte bara bli tomma ord. Att våra barn och ungdomar ska kunna ta sig hem utan att bli utsatta för våld måste vara helt självklart. Att äldre och vi alla ska våga lämna våra bostäder även efter skymningen måste anses vara ett basalt krav på trygghet. Det handlar om en möjlighet till ett slags social infrastruktur som helt sonika ska finnas. Kristdemokraterna arbetar för att antalet poliser ska öka från nuvarande 16 000 till 19 000 och att det ska finnas en närpolis per tusen invånare. Hur förstärker vi tryggheten för våra äldre i de särskilda boenden som vi kallar sjukhem, ålderdomshem eller servicehus? Jag talar då i första hand inte om trygghetslarm och den typen av teknisk säkerhet som är angelägen. Jag tänker på sinnets trygghet, känslan av att man inte har fösts åt sidan, att man har någon att samtala med och att man möter någon som har tid att lyssna och tid att berätta. Det är att få känna trygghet. Jag är övertygad om att det civila samhället - folkrörelsers verksamhet, som ibland benämns ideell verksamhet eller non profit-verksamhet - skulle kunna förstärka tryggheten för många som själva inte orkar aktivera sig i en social gemenskap. Det vore bedrövligt om vårddebatten dribblades bort genom ett partipolitiskt trätande om huvudmannaskap för sjukvården. Statsministern och finansministern har ett antal gånger försökt uppamma rädslor genom att orda om vinstintressen och att börsen skulle göra sitt inträde i sjuksalen. Se upp, Göran Persson! I en del socialdemokratiskt styrda landsting står det mycket illa till. Det gör det också i borgerligt styrda, så ingen av oss behöver förhäva sig. Men om vi fastnar i en strid om var det är värst eller försöka komma ur den egentliga debatten genom att fokusera på Stockholm beter vi oss knappast på ett politiskt värdigt sätt. Patienter som får diagnosen cancer skickas i dag hem för att sitta i ovisshet, ångest och väntan. Patienter får leva med värk i åratal innan en operation kan komma på tal. Så är det nu. Att koncernen Capio AB driver verksamheten på S:t Görans sjukhus här i Stockholm förändrar inte ett vitten, vare sig till det bättre eller till det sämre, vården och tillgängligheten i vare sig Värmlands läns landsting, Fru talman! Många har sagt att ingenting kommer att bli sig riktigt likt efter den 11 september i år. Jag tror att de har rätt. Låt oss satsa på att främja trygghet där vi kan. Det är väl inte på den internationella scenen i särskilt stor omfattning, utan låt oss satsa på att främja trygghet där vi kan. Striden och debatten har sin tid, och demokratin fordrar att meningsutbytet är frimodigt och frejdigt. Men i dag tror jag att inriktningen måste vara att främja trygghet för alla.

Fru talman! Låt mig fråga Hammarström om han menar att den borgerliga regeringen 1991-1994 inte skulle ha tagit itu med de problem som 80-talets susoch-dus-ekonomi hade skapat. Skulle vi ha fortsatt, skulle vi ha tytt oss till de överbud som presenterades från den dåvarande oppositionen, ja, i så fall kan jag garantera Hammarström att eländet hade varit komplett i dagens skolsituation. Vi hade, och det är som bekant numera omskrivet i ett särskilt avsnitt i finansplanen, att ta itu med problem som inte började i oktober 1991. Men observera: När jag nu talar om skolan ropar jag inte bara efter resurser, utan jag ropar efter insikt. Vi måste inse att vi är olika, att vi är original, att man inte kan klämma alla elever genom samma system och få eleverna att uppleva det som ett värdigt beteende från samhällets sida. Dessutom blir det nu spännande att se vilken inställning Hammarström och Miljöpartiet kommer att ha till de friskoleidéer som nu börjar växa fram på vänsterkanten och som innebär att detta med att föräldrarna ska kunna välja skolform, vilket för övrigt är stadgat i Europakonventionen, inte längre ska vara gällande på samma sätt som hittills. Hur blir det med det? Och Hammarström: Vitsa inte bort det här med vokabulären, som jag nämnde, som om det bara vore tafatt, eller det här med ordning och reda. Börjar vi inte med aktsamhet om språket blir det lätt så att språket tar över tanken och beteendemönstren. Här tror jag att det finns mycket att göra. Vi kan väl bilda opinion för detta tillsammans. Vi behöver inte håna varandra för att vi vill ha bort en massa könsord och svordomar från de svenska skolgårdarna.
Fru talman! Jag har varken hånat eller vitsat bort någonting. Vad jag efterlyser är åtgärder för att uppnå detta i stället för ord och fraser som vi alla kan ställa upp på. Nu var det uppenbart att det var kejsaren som var naken. Tidigare sade Alf Svensson att kejsarinnan var det. Nu kom det frågor till mig i stället för svar på det jag frågade Alf Svensson om. Det är intressant att se att när den borgerliga majoriteten tidigare under 90-talet ville sanera ekonomin var det skolan man valde som en sektor att skära i. Det hade väl funnits andra sektorer att skära i och spara på än skolan. När det gäller de fristående skolorna vet Alf Svensson att det är Miljöpartiet som har varit drivande i den frågan. Det är vår förtjänst att vi har en friskolereform som har varit i kraft sedan 1997 i Sverige och som har lett till att eleverna mångdubblats i de fristående skolorna. Vi har inga som helst planer på att försämra villkoren. Intressant är ju att de borgerliga partierna gick till val på att riva upp friskolereformen. Står Alf Svensson fast vid det? Kommer ni att driva det i en eventuell borgerlig regering, dvs. att riva upp friskolereformen och gå tillbaka till en låg procentuell ersättning till de fristående skolorna i stället för de likvärdiga ekonomiska villkor som råder i dag?
Fru talman! Hammarström behöver nog inte vara ängslig för att borgerligheten kommer att svika friskoleidén. Vi har väl dessvärre en viss oro i sinnet över hur det går när Miljöpartiet ska hålla fast vid sina ståndpunkter. Där brukar vacklandet vara relativt konsekvent och konstant. Jag nämnde exempelvis kontrakt mellan föräldrar, elever och skola, något som jag vet fungerar på många håll i andra länder. Hammarström vet att vi har en annan syn på betygen. Vi vill att de ska komma in tidigare. Jag nämnde också detta med att individualisera skolan mer än vad som i dag är fallet, att sätta större tilltro till att många elever har en utomordentligt stor praktisk talang som behöver värderas - inte skjutas tillbaka så att eleven inte upplever sin skolsituation som så värdig som eleven måste kunna få göra för att trivas i skolan.